Herr talman! Allt det här talet om reaförluster, reavinster och skatteplanering kan kanske förefalla något kryptiskt för den oinvigde. Jag skall därför med ett enkelt exempel försöka visa vad det handlar om. Även om exemplet är förenklat säger det en hel del om hur skatteplanering med hjälp av reaförluster kan gå till. Vi skall följa personen X, som köper aktier för 10 000 kr. Efter knappt två år går aktiekurserna ned, och X säljer sina aktier för 7 000 kr. Då har X gjort en förlust — en s.k. reaförlust — på 3 000 kr. Men nu händer någonting egendomligt: Den smarte herr X köper omedelbart tillbaka sina aktier igen för 7 000 kr. X har nu sina aktier kvar. Men han har en annan sak också, nämligen en bokföringsmässig förlust på 3 000 kr., som han får, som man säger, spara ett antal år. Och så inträffar några år senare det som är så vanligt i dessa dagar: Kurserna går upp, och X säljer nu aktierna igen för 15 000 kr. Vinsten blir alltså 8 000 kr., och den skattepliktiga delen av den blir 3 200 kr., eftersom bara 40 26 av vinsten skall beskattas. Det är i detta läge som herr X plockar fram sitt lilla trumfkort, nämligen den gamla förlusten på 3 000 kr., och simsalabim, så är den skattepliktiga vinsten nere i 200 kr., dvs. 3 200 kr. minus 3 000 kr. Genom en smart transaktion, som egentligen bara inneburit att aktierna 135 bytt ägare under några timmar, har alltså herr X lyckats pressa ned den skattepliktiga vinsten från 3 200 kr. till 200 kr. Detta innebär ett skattebortfall för staten på i runda slängar 1 500 kr. Nu invänder förmodligen Vän av ordning att det ju inte är några stora summor — det är väl ingenting att bråka om. Nej, det kan tyckas så. Men låt oss då leka med tanken — och det är en högst realistisk lek — att det rör sig om aktier, inte för 10 000 kr. utan för 1 milj.kr. och att det inte bara är herr X som gör så utan att det är 1 000 personer som har insett fördelarna med denna typ av avancerad skatteplanering. Då blir det plötsligt fråga om 150 milj.kr. som försvinner från det allmänna. Nu tyder allting på att inte heller det är tillräckligt. Det rör sig förmodligen om betydligt större belopp — kanske rent av i miljardklassen — som undandras det allmänna och som andra människor genom hårt arbete får betala i stället. Det är i den situationen som Kjell-Olof Feldt och den socialdemokratiska regeringen ingriper och säger: Stopp och belägg! Så där får det inte gå till. Om herr X vill göra om sin bravad efter den 1 januari i år kommer han enligt regeringens förslag att få skatta för 2 000 kr. och inte för 200, eftersom han bara får dra av 40 96 av den tidigare förlusten. Det borde kunna dämpa lusten till sådana smarta manövrer i framtiden, tycker jag. Regeringen har alltså genom sin proposition satt stopp för systematiska och affärsmässiga skatteplaneringsaktiviteter. De strider förmodligen inte mot lagen, men man måste ändå fråga sig om de är moraliskt försvarbara. Det tycker inte vi socialdemokrater. Det finns anledning att fråga sig vad de borgerliga tycker. Från det hållet går man ju kategoriskt emot propositionens förslag till skärpning av reglerna. Det är i och för sig inte särskilt förvånande när det gäller moderata samlingspartiet, som ju gått emot samtliga de 24 förslag för att stävja skatteflykt som den socialdemokratiska regeringen lagt fram sedan 1982. Däremot har man anledning att förvånat höja på ögonbrynen när det gäller folkpartiet och centerpartiet, som ju ändå vid något tillfälle varit med på barrikaderna i kampen mot skatteundandragandet. Särskilt anmärkningsvärt är det att centerpartiet nu väljer att ställa sig vid sidan om. Centerpartiet säger sig ju värna de lågavlönade, och i sin mera exalterade stunder vill man t.o.m. hävda att man angriper oss socialdemokrater från vänster. Här angriper ni centerpartister oss med stor aggressivitet från höger i era ivriga strävanden att ställa upp för ett välbärgat skattefrälse! Det är visserligen sant att centerpartiet tillsammans med övriga borgerliga partier i reservation nr 1 hävdar att man vill motverka skatteflykt. Men det gör man genom att lägga fram ett förslag som ytterligare skulle gynna aktieägarna — framför allt de stora aktieägarna — och som ytterligare skulle gynna spekulation i aktier! Man belönar faktiskt dem som satt skatteundandragandet i system. Återigen ett exempel på att centerpartiets tal om fördelningspolitisk rättvisa inte är något annat än just prat. Vi socialdemokrater tycker att beskattningen av kapitalvinster skall öka. De kommer i dag alldeles för billigt undan, särskilt om man jämför dem med inkomster av vanligt hederligt arbete, som drabbas av mycket högre skatter. Det finns många exempel på det. 905 milj.kr. betalade man alltså en enda futtig procent i skatt! EEE örl Här finns det, herr talman, alldeles uppenbart ett rejält utrymme för en förvissa reaförluster, m.m. höjd beskattning. Därför lägger vi nu fram ett förslag, som leder inte bara till en högre skatt på aktievinster utan också till att avancerad skatteplanering försvåras. Det är för övrigt ett förslag, som ligger väl i linje med de tankegångar som finns i pågående skatteutredningar. Till sist, herr talman, skulle jag något vilja kommentera Britta Bjelles inlägg när det gäller den formella behandlingen i utskottet. Det är riktigt att det framfördes krav på att ärendet skulle remitteras till lagrådet. Det är också riktigt att vi socialdemokrater gick emot det. Det gjorde vi därför att det i det här förslaget inte finns någon otillåten retroaktivitet.Det här förslaget innehåller en så enkel lagstiftning att det inte behövs någon remiss till lagrådet, sade vi. Vi sade också att förslaget på intet vis strider mot grundlagen. Ni hävdade motsatsen.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

Herr talman! Lars Hedfors använde ett enkelt exempel med herr X som huvudperson. Jag tror inte att någon bestrider riktigheten i det exemplet. I vart fall tänker inte jag göra det. Det är ju just ett exempel på — för att använda Stig Malms språkbruk — den ruttenhet som vidlåder det skattesystem som socialdemokraterna har byggt upp under decennier. Det finns emellertid också andra exempel, herr Hedfors, nämligen bl.a. Prot. 1988/89:86 exemplet med huvudpersonen, den mindre erfarne herr Y, vars situation 22 mars 1989 beskrivs i reservation 1. Denne småsparare blir, förmodligen av likviditets = pa Begränsad avdragsrätt skäl, tvungen att under samma år realisera en vinst på 10 000 kr. utgörande 7. >. ärlust korttidsaktier och göra en förlust på 20 000 kr. med aktier som han har för vissareaförluster, m.m. innehaft under en längre tid. Det skulle enligt de förslag vi nu skall fatta beslut om innebära att herr Y måste redovisa en skattepliktig inkomst 2 000 kr., trots att den sammanlagda förlusten är 10 000 kr. Vi i centerpartiet vill skydda den lille spararen, och vi vill motverka den ”spekulatör” som herr X är ett exempel på. Han har fått ett allt större utrymme för att spekulera sedan 1982 då socialdemokraterna återkom till makten. Antalet mångmiljonärer har under dennna period flerdubblats. Herr Hedfors är delansvarig för att den situationen har uppstått. I mitt anförande sade jag att vi instämmer i syftet att försämra det för herr X, men vi värnar också om småspararen herr Y. Vi ser till realiteterna i den marknad om vilken vi nu diskuterar. Herr Hedfors sade att centerpartiet ägnar sig åt mycket prat som går ut på att attackera socialdemokraterna från vänster. Det kan inte bli någon annnan positionsbestämning, eftersom vi står kvar vid de positioner vi har intagit sedan en lång följd av år och som vi har drivit i valrörelsen. Socialdemokraterna däremot har sedan valet 1988 förflyttat sig hästlängder till höger om den redan före valet 1988 intagna högerpositionen.

Herr talman! Lars Hedfors tog ett exempel där han ansåg att regeringen hade tagit itu med problemen och att regeringen därefter kommit med den lagstiftning som vi nu har. Därigenom skulle regeringen visat sig synnerligen handlingskraftig. Men det intressanta är att Lars Hedfors exempel, och många andra exempel på samma tema, finns i slutbetänkandet från utredningen om kapitalvinstbeskattningen. Det betänkandet presenterades så tidigt som i juni 1986. Man kunde för tre år sedan peka på de frågor som Lars Hedfors i dag tog upp. Under tre år har regeringen ansett att det inte funnits skäl att ändra de regler vi faktiskt har. När sedan regeringens förslag ändå kommer — det förslag som Lars Hedfors framhåller som det allra bästa — visar det sig, som även Bo Lundgren sagt, att man tydligen inte har läst vår motion i vilken vi har ett annat förslag. Jag rekommenderar Lars Hedfors att läsa den här boken av det enkla skälet att det i den finns tre förslag som utredningen diskuterar. De förslag som utredningen kommer fram till är samma förslag som bl.a. folkpartiet och moderaterna har i sin reservation. Utredningen säger t.o.m. att detta är de förslag som man av flera olika skäl bör föredra, dels för att man kommer ifrån inlåsningseffekten, dels för att man behåller symmetrin. Utredningen nämner i betänkandet ytterligare orsaker till att det är angeläget att genomföra de förslag som vi sedan framlagt. Det finns med andra ord ett annat sätt att komma till rätta med de oegentligheter som Lars Hedfors påtalade. När det sedan gäller frågan om lagrådsremiss menade jag att det är ogeneröst av skatteutskottets socialdemokrater att inte medverka till en 139 lagrådsremiss. Det må vara hänt att socialdemokraterna exakt anser sig veta hur saker och ting förhåller sig. Men om ett annat parti känner sig osäkert på huruvida det är en dålig lagstiftning som vi är på väg att fatta beslut om, borde man av generositet kunna tänka sig att lagrådet får uttala sig om den lagstiftning som socialdemokraterna är så hundraprocentigt säker på. Man skapar då en bättre känsla för de andra partiernas medverkan i det arbetet, och vi har ett lagråd som är till för att lyssna på när man nu vill ha besked. Jag kan å andra sidan, liksom Bo Lundgren, inte låta bli att fråga mig om lagrådets funktion verkligen är den som vi tänkt oss. Det är ganska intressant att det förra året kom en opinionsundersökning som visade att 73 20 av svenskarna anser att vi behöver en författningsdomstol. Den siffran kommer förmodligen att öka under det kommande året.

Herr talman! När man hör Lars Hedfors så målande beskriva hur man med olika transaktioner kan undandra samhället skattemedel undrar jag varför man inte har gjort någonting tidigare. Att kapitalister har alla trumf på hand när det gäller att hitta luckor i lagstiftningen är väl ingen nyhet. Ni vet också att ni tämligen oreserverat kan påräkna stöd från vpk när det gäller mer skatt på kapitalet. Risken är tyvärr stor att de positiva effekter som den här föreslagna förändringen skall medföra försvinner på grund av andra omläggningar. Jag tänker främst på slopandet av valutaregleringen och på fria finansrörelser. Detta är ett direkt grundskott mot möjligheten att hålla efter skattefifflare. Bara under januari och februari månad i år köpte svenska börsaktörer aktier utomlands för 5,3 miljarder. Det är ganska mycket pengar. Riksskatteverket har gjort en undersökning av sammanlagt 70 aktieförsäljningar. Den sammanlagda nettovinsten uppgick till 905 milj.kr. Efter transaktioner litet hit och dit blev det kvar 15 milj.kr. att beskatta, vilket ledde till en skatt på ca 10 milj.kr. Skatten blev alltså ungefär 1 96 av nettovinsten av dessa försäljningar. Det visar hur nödvändigt det är att man verkligen gör någonting åt detta. Risken är att de åtgärder som regeringen och den socialdemokratiska utskottsmajoriteten vill vidta inte räcker till. Det finns också en risk att åtgärderna kommer för sent och att de inte alls kommer att räcka till för att ta in de pengar som behövs till samhället. Man kan som ett exempel ta att inkomstbeskattningen gav 240 miljarder till statskassan, medan omsättningsskatten och förmögenhetsbeskattningen gav mycket mindre. Detta har vi bl.a. diskuterat tidigare i kväll, och vi kommer att få anledning att återkomma till detta.
Herr talman! Bo Lundgren kritiserar regeringens skattepolitik. Men om verkligheten och kartan inte stämmer, Bo Lundgren, är det realistiskt att satsa på att verkligheten gäller. Det är väl därför socialdemokraterna nu på punkt efter punkt försöker stoppa skatteundandraganden, och det är därför som man erkänner att hela det nuvarande skattesystemet är ruttet. Man medger att de som tjänat de stora pengarna har kunnat bestämma sin skatt — Prot. 1988/89:86 själva. 22 mars 1989 Även om man inte har heder av att man byggt upp det här systemet, anser jag att man har heder av att man nu drar konsekvensen av att skatteteori och verklighet inte längre stämmer överens. Tänk om man, herr talman, vore lika klok och uppriktig när det gäller kopplingen mellan miljö och ekonomi! Man säger att god miljö är en god ekonomi. Det innebär att en god miljöpolitik är en god ekonomisk politik, och det innebär att all verksamhet måste rätta sig efter vad naturen tål. Om jag tidigare har uttryckt mig otydligt vill jag, herr talman, yrka bifall till vår reservation som är fogad till betänkandet och dessutom till vpk:s reservation nr 9 om åtgärder mot skatteundandraganden.
Herr talman! Bo Lundgren återkommer med envisheten och regelbundenheten hos ett gökur till frågan om skattetrycket och allt det onda som det höga skattetrycket för med sig. Det hade varit bra om Bo Lundgren någon gång också diskuterat skatteplanering och skatteundandraganden. Vi har, precis som Bo Lundgren sade, lagt fram 24 olika förslag till åtgärder mot skatteplanering och skatteundandraganden. Moderata samlingspartiet har gått emot samtliga 24 förslag. Nu säger Bo Lundgren att man gjorde det eftersom de inte fungerade. Visst fungerar de. Det finns massor av exempel på att dessa åtgärder har fungerat. Man kan ta förslaget om förskottsräntor eller exempelvis förslaget om kommanditbolag. Men det skall erkännas att en del av förslagen har haft karaktär av provisorier, men även provisorier är ibland nödvändiga. Det gäller speciellt om man väntar på något mer permanent, vilket ju är exakt vad vi just nu gör, nämligen en kraftfull skattereform som skall komma till rätta med hela den här problematiken. Bo Lundgren frågar varför man inte i stället kan avskaffa tvåårsregeln och fullt ut använda sig av regeln om reduktion av underlaget till 40 20. Jag har redan sagt att vi inte vill ställa upp bakom detta, eftersom det skulle gynna aktieägarna. Särskilt de stora aktieägarna skulle gynnas av detta, och det skulle gynna aktiespekulationen ytterligare. Vi skulle alltså belöna dem som redan i dag skatteplanerar. Det kan vi inte acceptera. Bo Lundgren för sedan fram ett andrahands yrkande om att reduceringen till 40 22 bara skulle tillämpas bara när det är fråga om en vinst, dvs. en inkomst skall tas upp till 40 96. På den punkten har han inte sina borgerliga kamrater med sig, och det kunde ju vara intressant för Bo Lundgren att ställa frågan till de andra borgerliga partierna. De har förmodligen insett att om förslaget genomfördes skulle det fortfarande vara lönsamt att skaffa sig fiktiva förluster. Rolf Kenneryd tog exemplet med herr Y, som gäller beskattning av en förlust som kan uppstå. Det är möjligt att det fallet kan inträffa, men det gäller i så fall bara korttidsaktier. Vi vet av erfarenhet att den genomsnittlige aktieägaren inte ägnar sig åt korta affäter, och han kommer alltså inte att drabbas. Vi vet också att de som ägnar sig åt att spekulera i aktier har en viss framförhållning, så jag är övertygad om att de kan klara även detta problem. Britta Bjelle och Maggi Mikaelsson ställer frågan: Varför har ni inte 141 tidigare tagit upp det här? Svaret är enkelt. Det finns en i stort sett obegränsad uppfinningsrikedom hos de människor som vill dra sig undan skatt. Det är näst intill omöjligt att förutse allt som de skall göra. Skattemyndigheterna kommer dess värre alltid i efterhand när det gäller den avancerade skatteplaneringen — det var någonting som vi också fick klart för oss vid den utfrågning som skatteutskottet genomförde för några månader sedan. Dessutom har skatteplaneringen med reaförluster accelererat under senare år. Slutligen några ord om att det inte har skett någon remiss till lagrådet. Vi vet ju att det har kommit massor av förslag från regeringen — inte bara från den socialdemokratiska regeringen utan också från de borgerliga regeringarna — som aldrig gått till lagrådet, därför att lagstiftningen varit av så enkel natur att det inte behövts. Det var ganska lätt att se att det i det nu aktuella förslaget inte fanns någon retroaktivitet, ingenting som stred mot grundlagen, och då underlät man att skicka förslaget till lagrådet. Det är så vi har resonerat i den socialdemokratiska gruppen i riksdagens skatteutskott.

Herr talman! Varför har vi inte tidigare gjort någonting? var utgångspunkten för Lars Hedfors. Som jag redan tidigare sagt, fanns Lars Hedfors exempel med redan i juni 1986, och det har inte skett några stora förändringar sedan 1986 i fråga om sättet att använda sig av de här reglerna. Jag kommer tillbaka till kapitalvinstkommitténs slutbetänkande. Det intressanta är ju att det var socialdemokrater som satt i den kommittén, och Lars Hedfors kompisar där kom fram till följande om det förslag som folkpartiet och moderaterna nu står bakom: ”Med avskaffande av tvåårsregeln förenklas regelsystemet och inlåsningseffekter försvinner. Vidare kommer man till rätta med de systematiska förlustframtagningarna. Kommittén anser dessa fördelar så väsentliga att de klart uppväger intresset av att beskatta spekulationsvinster fullt ut. Enligt vår uppfattning skulle denna lösning inte medföra någon försämring av aktievinstbeskattningens fördelningspolitiska effekter.” Sedan kan man läsa vidare och finna att kommittén dessutom pekade på att eftersom vi hade fått omsättningsskatt på aktier hade man redan där gjort det näst intill ogörligt att hålla på med korttidsspekulationer. Med andra ord: Lars Hedfors företrädare i den här utredningen anser att det Lars Hedfors hävdar här är ganska ointressant, därför att tvåårsregeln ur så många andra aspekter är betydligt bättre än det förslag som regeringen har valt.
Herr talman! Jag noterar ändå med en viss tillfredsställelse att Lars Hedfors dämpade tonläget ganska väsentligt i repliken i förhållande till tonläget i huvudanförandet. Jag noterar också att det är alldeles uppenbart att Lars Hedfors ännu inte blivit informerad om de planer som man i finansdepartementet har om den kommande kapitalbeskattningen. Men det har Bo Lundgren redan utvecklat, så jag skall inte fördjupa mig i det. Det är möjligt att herr Y finns i verkligheten, säger Lars Hedfors. Det är icke enbart möjligt, utan det är definitivt så att herr Y finns i verkligheten. Lars Hedfors försvarar sig då med att genomsnittsaktiespararen inte 143 drabbas. Det är ganska typiskt för det sätt varpå socialdemokratin synes betrakta både fördelningsproblem och andra problem inom skattesystemet, att man numera enbart tar hänsyn till genomsnittet. Ytterkanterna i problemställningarna behöver man uppenbarligen inte bry sig om. Det här påminner om den stackars person som hamnade med det ena benet i 1-gradigt vatten och det andra i 75-gradigt. Till följd av att genomsnittet överensstämde med kroppstemperaturen förväntades denna person må synnerligen väl. Det är alldeles självklart att herr Y, som nu befinner sig med bägge benen i endera av de här olika vattentemperaturerna, inte är hjälpt av att genomsnittsspararen inte drabbas. Det hade varit möjligt och är fortfarande möjligt att klara både problemen med herr X och de kommande problemen för herr Y genom att ansluta sig till den reservation som står för nr 1 vid det här betänkandet.

Herr talman! Den här socialdemokratiska marknadsekonomin är allt en tulipanaros, tycker jag. Man kan inte säga att man är ett arbetarparti och samtidigt förhärliga och företräda marknadsekonomin. Lars Hedfors säger ju själv att skatteplanerarna ligger före. Vi i vpk har i många år motionerat om skärpta skatter på kapitalet. Om uppfinningsrikedomen hos skatteplanerarna nu är så stor, borde väl ni kunna ge skattemyndigheterna rimliga anslag för deras arbete. Ni borde också kunna biträda den reservation som jag lagt och som innebär en skärpning gentemot utskottets förslag. Har det aldrig fallit Lars Hedfors in att det kanske är det ekonomiska system ni bekänner er till som det är fel på? Har det aldrig fallit er in i socialdemokratin att det är detta ekonomiska system som gör att ni råkar i sådant bryderi gentemot folkpartiet och moderaterna? Det går inte att både behålla kakan och äta upp den. Man kan inte både skärpa beskattningen för de rika kapitalägarna och samtidigt ge dem lättnader utan att det blir svårt att förklara sig.

Herr talman! Bo Lundgren är en konsekvent person. Han tror att han gynnar viktiga värden, när han energiskt verkar för att det skall bli ännu lättare att tjäna pengar på pengar. Men det finns problem här. De pengar man tjänar och inte vill betala skatt för i klippekonomin tas ju någonstans ifrån. Ofta tas de från herr och fru och fröken Y, från småspararna som man påstår sig ömma för. Om Bo Lundgren tänkte mera långsiktigt, skulle han kanske märka att det alltmer utbredda skattefusket allvarligt skadar företagandet. Jag tror att för att företagandet, som vi behöver här i Sverige, skall få ett långsiktigt gott rykte och få behålla rörelsefriheten, som på många håll redan är inskränkt, skall man hjälpas åt att få ett hederligt beteende och mota bort skattefuskarna.

Herr talman! Bo Lundgren tar upp frågan varför vi har fått ett skattesystem med starka incitament till skatteplanering och skattefusk. Det är naturligtvis någonting som har hänt under en lång tid, det är en lång process som har åstadkommit det. Då skall vi inte glömma att vi faktiskt har haft en period på sex år med borgerliga regeringar. De har också ansvar för detta, inte minst därför att de under den tiden lade fram ett mycket stort antal förslag till ändringar av skattelagstiftningen, varibland närmare 100 förslag till olika skattehöjningar. Det borde väl vara ett memento för Bo Lundgren m.fl. Detta har bl.a. gjort att vi har fått ett skattesystem som är ett lapptäcke, ett invecklat skattesystem som ger möjligheter till skatteplanering och skattefusk. Bo Lundgren återkommer också till de höga marginalskatterna och säger att de är boven i dramat. Det är en sanning med mycket stor modifikation. Jagtror att de allra flesta experter på det här området är överens om att det är asymmetrierna i skattesystemet som är boven i dramat. Marginalskatterna kanske har en viss roll att spela i det här sammanhanget, men egentligen är det inte höjden på marginalskatterna utan skillnaden mellan beskattningarna av de olika inkomstslagen som är avgörande. Om det ena inkomstslaget beskattas med 85 96 som högst och det andra med 70 96 är skillnaden 15 26. Om vi har den högsta marginalskatten på 25 26 och den lägsta på 10 2 är fortfarande skillnaden 15 96. Incitamentet till skatteplanering är precis lika stort. Sedan kommer Rolf Kenneryd tillbaka till herr Y och frågar varför vi inte kan ställa upp på andrahandsyrkandet, som skulle gynna herr Y. Jag tror inte att herr Y förlorar någonting på det här förslaget. Om nu Rolf Kenneryd inte vill att vi skall tala om den genomsnittlige aktieägaren, kan jag i stället säga att det finns ett mycket stort antal aktieägare som sparar långsiktigt, och de kommer inte på något vis att drabbas av detta skatteförslag. Det kan möjligen drabba dem som spekulerar kortsiktigt i aktier. Maggi Mikaelsson anklagar oss för att vi låter skatteplanerarna så att säga ligga före, för att det över huvud taget finns en skatteplanering och för att vi inte vidtar åtgärder i tid. Man måste vara både blind och döv om man inte upptäcker det som pågår i samhället just nu, nämligen ett antal skatteutredningar som har till syfte att förändra vårt skattesystem totalt. Det är faktiskt så, att den röda tråden genom hela skatteutredningsarbetet är att komma till rätta med skatteplanering och skatteundandragande av olika slag. Maggi Mikaelsson frågar också varför vi inte ger skattemyndigheterna ökade anslag så att de kan komma till rätta med detta. De får faktiskt ökade anslag, men frågan är om det räcker att ge dem det. Problemet är ju att vi inte har tillräckligt många människor på de tjänster som redan finns för att utföra 145 det nödvändiga kontrollarbetet. Det är det stora problemet, men det är också ett problem som vi skall ta itu med och som det säkert finns goda möjligheter att lösa.

Herr talman! Lars Hedfors åberopar den genomsnittlige aktieägaren och menar att det inte har skett några försämringar. Det är i så fall ganska intressant att vi har fått ett brev från Sveriges Aktiesparares Riksförbund, som ändå får anses i stor utsträckning representera medelaktieägaren. Sveriges Aktiesparares Riksförbund har påvisat de oegentligheter man tycker att detta förslag medför. Dessutom är det ganska intressant att läsa tidningen Aktiespararen, där riksförbundets ordförande skriver: ”Under de senaste sex åren har den socialdemokratiska regeringen konsekvent infört försämringar i sparvillkoren. Genom att ständigt införa nya överraskande pålagor på landets aktiesparare omöjliggör regeringen ett långsiktigt och samhällsnyttigt sparande i aktier.” Han säger också att ”svenska aktiesparare har den högsta aktiebeskattningen i Västeuropa”. Det lär väl knappast råda något tvivel om att detta är ett dåligt förslag även för den genomsnittlige aktiespararen.
Herr talman! Nu tycker jag att det är Lars Hedfors som påminner om ett gökur. Han återkommer med ett gökurs envishet till att den som sparar i aktier på lång sikt inte drabbas. Jag bestrider icke detta. Men det är icke heller denna typ av sparare jag har talat om när jag har tagit exemplen med herr Y. Jag har talat om den som av olika skäl, t.ex. likviditetsskäl, tvingas sälja med en sammantagen förlust och ändå tvingas ta upp ett belopp till beskattning. Denne herr Y må ha långsiktiga ambitioner. Sannolikt har han också haft det. Men olika omständigheter har alltså gjort att han har tvingats att göra denna transaktion, som leder honom in i denna belägenhet. De effekterna hade vi kunnat undvika om herr Hedfors hade varit mera eftertänksam.
Herr talman! Sedan 1972 har jag i olika former arbetat för att främja småföretagande och dess verksamhetsförutsättningar. Det är tråkigt att konstatera att många småföretag får allt sämre förutsättningar, just därför att de girigaste inte kan hålla sig till spelreglerna utan hela tiden trampar över. Sedan skärps olika regler, vilket gör att vi har en djungel. Det är därför bra att man nu tar nya tag. Jag hoppas att vi nästa vår tillsammans skall kunna få Prot. 1988/89:86 ett bättre skatteklimat ett tag framåt. 22 mars 1989 Jag tycker också att det är roligt att Bo Lundgren är villig at ramedii Begränsad avdragsrätt detta arbete. Jag fäste mig dock vid ett ord i hans inlägg: ”överdrivet ">" äs skatteundandragande”. Vi skiljer oss åt där, Bo Lundgren och jag. Jag är förvissa reaförluster, m.m. emot skatteundandragande, och Bo Lundgren är emot överdrivet skatteundandragande. Jag vill säga några ord om hur jag tycker att klimatet har försämrats på ett håll, där i alla fall jag tycker att man borde visa större ansvar. Det finns ju den gamla visan om vad man gör på banken efter klockan tre. Senast på nyårsafton, tror jag, att finansministern talade om detta, när han delade ut sin lilla överraskningsgåva till svenska folket. Han sade just att valet av tidpunkt hade gjorts för att man inte skulle behöva jobba över på banken den kvällen, som man har sett sig tvungen att göra andra kvällar, för att rädda rika klienter som har valt en form för skatteundandragande och plötsligt måste byta fot.

Herr talman! Ja, Lars Hedfors, jag känner mycket väl till att det finns flera olika skatteutredningar på gång. Men för mig är det mycket inkonsekvent att man tillsätter utredningar för att komma till rätta med skattefifflet och samtidigt slopar valutaregleringen.
Herr talman! Mycket kort: Bo Lundgren undandrar sig allt ansvar för att vi har ett skattesystem som ger incitament till skatteplanering, trots att vi har haft borgerliga regeringar i sex år och trots att vi vet att det under den tiden gjordes hundratals ändringar i skattelagstiftningen. Man höjde närmare hundra skatter. Det säger sig självt att det bidrog till att göra skattesystemet till det lapptäcke det faktiskt är. Nu skall vi hålla de borgerliga regeringarna räkning för — åtminstone den sista, eller den senaste — att de gjorde ett försök att komma till rätta med problemet. Det resulterade dock, som alla vet, i att regeringen i fråga sprack. Man lyckades inte. Det finns alltså anledning att tänka sig för innan man ger de borgerliga chansen igen. Jag tror inte att vi kommer så mycket längre i denna diskussion. Vi socialdemokrater vill försöka lösa problemet med skatteplanering och reaförluster genom att dra åt skruvarna. Ni borgerliga vill göra det genom att belöna skatteplanering.

Herr talman! Det senaste var väl ändå för grovt. Får jag bara kort karakterisera de båda förslag som har lagts fram. Regeringsförslaget innebär att människor som säljer aktier och gör förluster och inte några vinster får 147 betala skatt i vissa fall. Det förslag vi har lagt fram, som framgår av reservationen, innebär att den som vill vara så fiffig som Lars Hedfors var i det här exemplet, får för det första betala courtage och för det andra betala omsättningsskatt på den affär han gör. För det tredje har han använt tid alldeles i onödan till detta. Skatten blir nämligen exakt densamma som om han inte hade gjort denna affär. Jag tror att en sammanfattning av detta slag kan vara av värde för denna debatt.

Får jag erinra också Krister Skånberg om att det är skatteutskottets betänkande 20 som vi behandlar, och att det rimligtvis bör vara skattefrågor som tas upp.

Herr talman! Detta ärende berör föräldraförsäkringen. Det är ett ärende som till synes enbart handlar om kronor och ören, men så är det inte. Detta är en mycket djupgående ideologisk fråga. Det nu liggande förslaget om föräldraförsäkring står mot de borgerliga partiernas förslag om beskattat vårdbidrag. Var ligger då den grundläggande skillnaden i förslagen? På vad sätt skiljer de sig åt — djupast sett — i den grundläggande synen på familjen och familjens självständighet? Sverige har en på ett vis särpräglad socialism. Det är inte företagen, producenterna eller de som i socialistisk doktrin kallas kapitalisterna som i första hand socialiserats i vårt land. Det är i stället familjernas, medborgarnas inkomster. Ett internationellt extremt högt skattetryck på fysiska personers inkomster leder till en fördelningskarusell, som Gösta Bohman brukade kalla rundgång och som kräver det ena intrikata fördelningsinstrumentet efter det andra. Detta får inte enbart ekonomiska konsekvenser utan i högsta grad djupgående kulturella. Föräldraförsäkringen med den utformning den har fått stärker än mer statens, det offentligas, grepp över människorna. I grunden står här två livssyner mot varandra: självständighet som egenvärde mot lydnad och i viss mån underkastelse. Familjen är grundstenen för mig, i alla fall i det västerländska samhället. Barnen är föräldrarnas ansvar. Det är föräldrarna som skall ge barnen grundläggande värderingar och normer, lära dem att ta ansvar, visa tolerans, hjälpsamhet, hänsyn — ja, också flit, sparsamhet och respekt och längtan efter att söka kunskaper. Naturligtvis lägger vi alla olika tyngdpunkt på olika värderingar. Vi är uppvuxna i olika traditioner och under olika förhållanden. Detta fordrar respekt för familjens integritet, och det måste vara basen för vår familjepolitik. Detta är i varje fall basen för moderata samlingspartiets familjepolitik. Vårt förslag om beskattat vårdnadsbidrag på 15 000 kr. per barn och år mellan ett och sju års ålder, avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader upp till 15 000 kr. per år och barn samt rätt att räkna ATP-år för vård av eget barn upp till dess att barnet har fyllt sju år ger valfrihet för familjerna under hela småbarnstiden. Till detta kommer vårt förslag på skattesidan som innebär grundavdrag med 15 000 kr. per hemmavarande barn upp till 18 års ålder samt ”negativ skatt” för dem som inte kan utnyttja avdragen fullt ut. 149 Vårt förslag återför resurser till barnfamiljerna som de själva får utnyttja på bästa sätt. Heltidsomsorg eller egen vård av småbarnen, deltidsomsorg och deltidsarbete, familjedaghem, kommunal omsorg eller privat, släkt eller anställda, pappa eller mamma hemma — detta skall inte vi i riksdagen bestämma. Det skall familjerna få göra. Hur ser då den socialdemokratiska familjepolitiken ut? Familjen skall styras. Jag vet inte om Alva Myrdals något elitistiska tankar öppet eller mera dolt styrt socialdemokratisk barnomsorgspolik. Hennes åsikt var emellertid att föräldrar inte kunde ge en professionell uppfostran åt sina barn. Därför behövdes ”storbarnkamrar”, som i våra dagar praktiskt blivit kommunal barnomsorg. Föräldraförsäkringen skall ge föräldrarna möjlighet att i princip vara hemma de första ett och ett halvt åren — viss uppdelning av uttaget av försäkringen får dock göras. Sedan skall alla barn beredas plats inom den kommunala barnomsorgen. I praktiken är det så att kommunerna inte har platser för de allra yngsta och för övrigt heller inte åt de något äldre. Barnomsorgsmålet håller inte och kommer inte att hålla. Det är fortfarande inte i första hand fråga om pengar. Så stora samhällsbyggen som socialdemokraterna satsar på leder dess värre till haverier. Det är därför vi håller fast vid vårt mera flexibla system med vårdnadsbidrag parat med ett bättre skattesystem. Det skapar nämligen många möjligheter. Det skapar anpassningsbarhet för den enskilde och stärker familjen. De informella nätverken stärks, och det är viktigt när svårigheter kommer. En stark stat skapar dess värre ofta ett svagt samhälle. I dag ser vi detta i föräldrars förtvivlan inför barnomsorgsköer. Vi ser det också i de växande äldreomsorgsköerna. Varför blir det så? Formella, enhetliga lösningar leder till dålig anpassningsförmåga. Så enkelt är det. Jag yrkar bifall till reservation 1 och avslag på propositionen i denna del. Men leder inte våra förslag till sämre ekonomisk kompensation till barnfamiljerna? Nej, ser vi till hela småbarnstiden är vår modell även med ett statiskt betraktelsesätt överlägsen. För föräldrar med höga inkomster och hög sjukpenning är det socialdemokratiska alternativet förhållandevis fördelaktigt. Inkomstbortfallsprincipen borgar för detta. Men detta kan väl knappast inrangeras under rubriken ”Social fördelningspolitik”. Att föräldrarna enligt våra förslag kommer att få betala högre barnomsorgskostnader, som är avdragsgilla, är en regel som skall ge större jämställdhet mellan dem som får barnomsorgsplats och dem som inte får det eller inte vill utnyttja en sådan. Våra skatteförslag skapar en rättvisare, en mera välavvägd beskattning, som för övrigt kommer att skapa dynamik och växande välstånd. Att vi föreslår att ersättningsnivån inom föräldraförsäkringen skall vara 80 6 skall ses i detta totala sammanhang. Vår politik skapar på sikt en högre standard. Jag yrkar bifall till reservation 5. Garantinivån i föräldraförsäkringen släpar efter. Höjningen nu senast har inte nämnvärt ändrat detta förhållande. Denna eftersläpning drabbar de ekonomiskt sämst ställda familjerna. Därför föreslår vi att garantinivån automatiskt följer förändringarna i penningvärdet och att garantinivån fr.o.m. 1990 bestäms till en trehundrasextiofemtedel av basbeloppet. Jag yrkar bifall till reservation 6. Vi har familjer som drabbats svårt. Deras barn är sjuka eller handikappa de. Att underlätta för dessa familjer är oerhört behjärtansvärt. Det förslag som återfinns i reservation 12 ber jag att få yrka bifall till. Kontaktdagar är bestämda till visst antal per år. Varför dessa pekpinnar? Bestäm en ram för det totala antalet dagar och låt föräldrarna själva avgöra vad som är viktigt för dem och deras barn. Jag yrkar bifall till reservation 16. Diskriminering bör om möjligt undvikas. Det är vi säkerligen alla överens om. Men varför då diskriminera föräldrar som hellre väljer privat barnomsorg? De bespar faktiskt det offentliga betydande kostnader. Jag förstår inte att majoriteten kan tycka att det är tolerant, rätt, riktigt och rättvist att vägra rätt till kontaktdagar för privat barnomsorg. Jag yrkar bifall till reservation 18. Samtidigt yrkar jag bifall till reservation 21. Jag låter motiveringen i reservationstexten tala för sig själv.r

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 12 behandlar föräldraförsäkringen, och till detta betänkande har fogats 23 reservationer och två särskilda yttranden. Jag avser att kommentera några av folkpartiets reservationer. Föräldraförsäkringen är en viktig del av familjepolitiken. Föräldrar har olika behov och önskemål. Därför är det viktigt att familjepolitiken utformas så, att den främjar valfrihet och jämställdhet mellan kvinnor och män. I proposition 1988/89:69 föreslår regeringen en utbyggnad av föräldraförsäkringen. Den skall ske i tre etapper och vara helt genomförd den 1 juli 1991. Regeringens förslag innebär att föräldrar skall kunna vara hemma med ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen i 18 månader. Vi anser att vårt förslag om vårdnadsbidrag ger bättre valfrihet för småbarnsföräldrar. Socialdemokraternas förslag innebär att man måste avstå från förvärvsarbete för att få föräldrapenning. Det tycker vi inte är någon valfrihet, och Margit Gennser har ju här tidigare redogjort för vårt gemensamma förslag. Folkpartiet har under en rad år motionerat om förbättringar för föräldrar med sjuka och handikappade barn. Vi tycker bl.a. att taket på 90 dagar för tillfällig föräldrapenning borde tas bort för det fåtal familjer som på grund av mycket svåra omständigheter tvingas utnyttja den tillfälliga föräldrapenningen under lång tid. När man utökade från 60 till 90 dagar var ett av argumenten omsorgen om cancersjuka barn. Det finns naturligtvis flera andra sjukdomstillstånd som kan vara aktuella. Men vad händer om barnet inte tillfrisknat när de 90 dagarna gått? Skall man då vara tvungen att lämna bort sitt sjuka barn? Hur har ni socialdemokrater egentligen tänkt? Vi anser att denna begränsning bör tas bort för de berörda familjerna. När en person drabbas av en funktionsnedsättning får detta konsekvenser även för människor i den handikappades omgivning. Hela familjen och andra nära anförvanter berörs. Dessa problem måste uppmärksammas i högre grad än vad som hittills skett. Det kan finnas tillfällen då den anhörige bör delta i rehabilitering och lära sig lyftoch bärteknik, medverka i sjukgymastik för att kunna vara till hjälp vid träning i hemmiljö. Dessutom ges tillfälle till kontakt med andra människor i liknande situation. Behovet av föräldramedverkan gäller även vid habiliteringsinsatser för barn med handikapp. Föräldrar skall självfallet ges möjlighet att med ersättning från föräldraförsäkringen få den ledighet som erfordras för deltagande i habilitering, rehabilitering och utbildning för föräldrar med barn med handikapp. I dag är det inte alltid så, beroende på skillnader i tillämpningen av lagen. Regeringen bör därför ge förslag till åtgärder för att råda bot på dessa skillnader. Vi i folkpartiet anser dessutom att denna rätt bör tillkomma båda föräldrarna samtidigt. I dag ger endast vissa sjukdomstillstånd, t.ex. diabetes, den möjligheten. Föräldrarna kan faktiskt behöva stödja varandra i dessa ibland krisartade stunder. Vård av hemmaboende vuxet handikappat barn är ett återkommande krav från oss folkpartister. Vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning utgår till dess barnet fyller 16 år. Därefter får barnet förtidspension. Om detta barn blir sjukt har föräldrarna inte rätt till ledighet och får därmed inte heller någon ersättning. Vi anser att man skall ha rätt till ledighet. Ersättning bör utgå i de fall föräldrar måste avstå från förvärvsarbete — åtminstone så länge barnet bor hemma och så länge ett normalt barn är hemmaboende. I vissa fall kan det vara svårt för föräldrarna att ta ledigt när ett barn är sjukt och i stället lättare att engagera någon annan närstående, t.ex. mormor, morfar, farmor eller farfar. Vi folkpartister menar att det skulle gagna barnfamiljernas valfrihet om också sådana anförvanter i förekommande fall kunde erhålla tillfällig föräldrapenning. Ersättningen skulle då självfallet utgå efter den sjukpenningklass som den anlitade släktingen befinner sig i. Detta kan i det enskilda fallet bli dyrare eller billigare, än om föräldern själv stannade hemma, men genomsnittligt sett bör en sådan reform knappast innebära ökade kostnader för den allmänna försäkringen. För närvarande pågår ett utredningsarbete för att kartlägga ensamstående och ensamboende föräldrars behov av att överlåta tillfällig föräldrapenning och de konsekvenser detta skulle medföra. Arbetet skall redovisas under april och juni. Enligt folkpartiets mening bör denna möjlighet att få tillfällig föräldrapenning öppnas för alla föräldrar. Det pågående utredningsarbetet bör därför kompletteras så, att det omfattar alla föräldrar och inte enbart ensamstående. Inte heller kan tillfällig föräldrapenning utgå när daghem stänger på grund av sjukdom hos personalen eller om dagbarnvårdarens barn är sjukt. Utskottsmajoriteten befarar att kommunerna skulle minska sin barnvårdarverksamhet om tillfällig föräldrapenning skulle utgå i dessa fall. Vi tycker naturligtvis inte att daghem skall stängas av denna anledning, och därför är detta en lösning endast i undantagsfall. Men har man ingenstans att lämna sitt barn måste man stanna hemma, och i så fall utan ersättning. Föräldrarna är alltså inte hjälpta av att ni socialdemokrater anser att kommunerna skall ta sitt ansvar. Vi delar den uppfattningen, men för oss är det viktigt att föräldrarna ges möjlighet att vara hemma när de behöver. Jämställdhetsdebatten har hittills — och på goda grunder — huvudsakligen handlat om kvinnornas ställning. Men att bryta diskriminering av kvinnor och förändra den traditionella kvinnorollen räcker inte. Jämställdhet kan inte vara att kvinnorna i praktiken är dubbelarbetande, dvs. sköter både hem och förvärvsarbete, medan männen stannar kvar i sin traditionella könsroll. Det är ännu långt kvar till dess ansvar för förvärvsarbete och hemarbete delas efter lust och fallenhet och inte efter kön. Men det är ändå viktigt att konstatera att mansoch papparollen har utvecklats en hel del under de senaste decennierna. Man kan nog utan att överdriva slå fast att dagens pappor har ett helt annat ansvar för och delaktighet i hem, familj och hushåll än vad som var fallet för inte så länge sedan. Folkpartiet arbetar för att stegvis bygga ut mäns fristående rätt till ersättning i samband med barns födelse till 20 dagar. I ett första steg föreslår vi att ledigheten byggs ut från 10 till 13 dagar. Vi vill på detta sätt uppmuntra ett positivt beteende och bygga vidare på en lyckad jämställdhetsreform. Förhoppningsvis är det också en väg att locka fler män att ta en större del också av föräldraledigheten. Herr talman! Till sist vill jag kommentera Daniel Tarschys och Charlotte Brantings motion om rätt till ledighet till dess barnet fyllt tre år. Enligt lagen om rätt till ledighet för vård av barn har arbetstagare rätt till hel ledighet utan lön till dess barnet uppnått 18 månaders ålder. Folkpartiet tycker att denna rätt bör utsträckas till tre års ålder. Många föräldrar anser att barn som är ett och ett halvt eller två år gamla bör vårdas i hemmet. Vi är medvetna om att en förlängd rätt till ledighet kan innebära vissa problem för arbetsgivarna, men vi tror inte att dessa problem är så allvarliga att de vållar betydande svårigheter. I allmänhet är det den plötsligt påkomna frånvaron som ställer till störst besvär för företagens och myndigheternas personalplanering. En ledighet som kan förutses lång tid i förväg vållar inte lika stora bekymmer. I arbetsmarknadsutskottets yttrande över den här motionen framhåller man dels att utskottet avvisar tanken på förlängd obetald ledighet, dels att riksdagen inte har någon anledning att frångå tidigare ställningstaganden. Först vill jag påstå att det väl ändå måste vara så, att det är föräldrarna själva som skall avgöra om de vill ta ledigt utan lön för att få vara med sina barn. De tycker kanske att tid med barnen är viktigare än pengar. För det andra har det ju faktiskt hänt tidigare här i riksdagen — och tur är väl det — att man har ändrat sig när man funnit att beslutet kanske inte var så bra. Jag har märkt att socialdemokraterna har svårt att svälja att andra partier kan komma med bra förslag. Ofta tar man förslagen till sig och låter dem komma som egna i kommande propositioner. Det här är ett sådant förslag som vi tror kommer, när man svalt förtreten över att man inte själv lagt fram förslaget. Det viktigaste är ju trots allt att det i slutändan blir bättre för de berörda — vem som lagt fram förslaget är, enligt min uppfattning av underordnad betydelse. Till sist, herr talman, några ord om det särskilda yttrandet angående utlandstjänstgöring. Det har under många år påtalats att personer som arbetat utomlands i vissa fall har ett bristfälligt socialförsäkringsskydd, och det gäller inte minst föräldraförsäkringen. Med hänsyn till att en utredning för närvarande pågår avstår vi dock från att nu reservera oss. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till alla reservationer som undertecknats av folkpartisterna i utskottet.

Herr talman! Barnfamiljernas situation borde vara god i vårt land, som har ett försäkringssystem som till synes skyddar i alla situationer. Men så är inte fallet. Många barnfamiljer lever ytterst ansträngt, och ekonomin inte tillåter dem att vara just barnfamiljer. Behovet av att kunna vara tillsammans med barnen under de första betydelsefulla åren har inte kunnat tillfredsställas. Samtidigt med detta har inte barnomsorgen kunnat täcka efterfrågan. Genom ett enigt förslag från centern, moderaterna och folkpartiet rörande vårdnadsbidrag har vi visat på helt andra vägar att ge alla barnfamiljer ett ekonomiskt stöd. Vårt förslag möjliggör ett betydligt friare utnyttjande av ett ekonomiskt stöd och räcker fram till skolåldern. Även för den hemarbetande innebär det en ersättning för det arbete som utförs med vård av de egna barnen. Med en utbyggd föräldraförsäkring ges inte alla samma stöd. Den som får ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen för vårdinsatserna får ojämlik ersättning. Högsta ersättning är i dag ca 500 kr., lägsta ersättning 60 kr. Vinnare i den socialdemokratiska familjepolitiken är den barnfamilj som har höga inkomster, där båda har arbete och där man har ordnad barnomsorg. Förloraren är den familj som valt att själv vårda barnen och därför har en förälder som är hemarbetande. För båda familjerna är vårdnadsbidraget det bästa alternativet. Men regeringen vill inte ge låginkomstfamiljen en bättre situation. Tydligen skall arbete med egna barn inte värderas alls, om man inte avstår från ett annat arbete. Regionalt innebär vårdnadsbidraget en omfördelning av medel till förmån för kommuner med få kvinnor ute i arbetslivet och med barnomsorg baserad på familjedaghem. Även denna brist på rättvis fördelning av de drygt 2 miljarder som nu anslås till förlängd föräldraförsäkring visar på att nuvarande regering inte slåss för de svaga, varken för den ekonomiskt svaga familjen eller för den skattesvaga kommunen. Men detta var egentligen inte någon överraskning — centern har i många sammmanhang fått stå för en fördelningspolitik som saknas hos socialdemokraterna. Det är inte längre fördelningen av befintliga resurser som styr regeringens förslag, utan det är i stället de redan gynnade som skall gynnas ännu mera. Detta går igenom i många andra förslag och beslut. Centern slår i sin motion fast att ett vårdnadsbidrag är den ersättningsform som bäst gagnar barnen. Det är först genom en bättre fördelning av de 2 miljarder som förlängningen av föräldraförsäkringen kostar som vi kan ge barnfamiljerna en bättre situation. Därför säger vi nej till regeringens förslag och reserverar oss till förmån för vårt förslag, som ger valfrihet och bättre fördelning av så stora summor pengar. Det måste vara ett väl grundat krav att alla barn skall få del av de samhällsförbättringar som vi beslutar. I det fallet tillgodoser inte föräldraförsäkringens förlängning vår grundsyn. Jag yrkar bifall till vår reservation nr 1 och avslag på propositionen. Vissa föräldrar bildar föräldraledda daghem, som kostar kommunen mindre än de kommunala daghemmen. Barnen mår bra av att de får träffa sina föräldrar oftare, eftersom dessa aktivt deltar i arbetet. Nu har det visat sig att försäkringskassan tolkar ersättning via den tillfälliga föräldraförsäk ringen till nackdel för de föräldrar som sänker sin daghemsavgift genom medverkan i daghemmets verksamhet. Detta är antagligen en korrekt tolkning av de regler som styr denna ersättning. Men för barnomsorgen är det olyckligt att det inte skall vara möjligt att utnyttja den särskilda föräldrapenningen för detta ändamål. Vi från centern anser att detta snarast bör läggas till rätta — det får inte vara reglers otymplighet som förhindrar föräldramedverkan. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservation 8. Jag är väl medveten om de stora svårigheter som kan föreligga när det gäller tolkning av lagbestämmelserna om tillfällig föräldrapenning. Vad vi i centerpartiet har pekat på denna gång är vad som sker när ett barn har vårdbidrag och blir försämrat eller kräver särskild tillsyn. I det fallet utgår ej någon ersättning från den tillfälliga föräldrapenningen, vilket då drabbar föräldrarna och familjens inkomst. Vi anser att regeringen bör utforma och lägga fram förslag till en sådan förändring av lagen att detta blir möjligt. Jag yrkar bifall till reservation nr 13. I Stockholm och våra andra stora städer liksom även på andra orter i landet innebär inte det förhållandet att man har en daghemsplats också att man kan utnyttja den. Allt oftare möts föräldrarna av beskedet att personal saknas, så att föräldrarna får ta ledigt från sitt arbete och ta hand om barnens vård. Detta är inte alltid möjligt. I de fall där familjedagmammornas barn insjuknar erhåller den förälder som då inte kan placera sitt barn där, inte någon särskild föräldrapenning. Om däremot dagmamman insjuknar kan man utnyttja föräldraförsäkringen. Denna brist på logik är mycket svår att förklara. På något sätt måste föräldrarnas situation skyddas. Det är inte rimligt att föräldrarnas ekonomi skall drabbas av att kommunerna inte klarar personalsituationen. Det är inte bara så att det kostar familjerna pengar — det är också synnerligen otryggt för barn och föräldrar att ständigt drabbas av detta besked. I slutänden drabbas barnen — de känner att de är till besvär och att ingen bryr sig om hur de mår. Bristen på alternativ i barnomsorgshänseende visar sig även i dessa förhållanden. Tyvärr vill inte majoriteten i utskottet stödja vårt förslag till utredning för att komma till rätta med problemen. Jag kan inte förstå varför detta skulle vara så känsligt att utreda. Barnomsorgens svagaste punkt, bristen på personal, borde inte förhindra att detta lyfts fram. För barnfamiljernas skull måste detta lösas. Jag yrkar bifall till reservation 15. Om barn inte får rum i den kommunala barnomsorgen utan föräldrarna får ordna barnomsorgen på egen hand och ofta till betydligt större kostnad, drabbas familjen också av andra bestraffningar. Kontaktdagar för barn kan bara användas om barnen är inskrivna i den kommunala barnomsorgen och bara högst två dagar per år. Vi från centern ser det som en form av överförmynderi från samhällets sida att så inskränka föräldrarnas rätt att själva bestämma över hur dagarna skall utnyttjas. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 16 och 18, där vi utvecklar vår syn på dessa frågor. komplettering av föräldraförsäkringen. Den skulle innebära att gruppen gravida lantbrukarkvinnor kunde utnyttja avbytarservice. Denna grupp av kvinnor har ofta mycket tunga och påfrestande arbetsuppgifter, som är svåra att utföra. Föräldrapenningen, som ofta är mycket låg, räcker inte till för att betala vad servicen kostar. Kostnaden uppgår till 340 kr. per dag för abonnenter och 400 kr. per dag för övriga. I våra grannländer finns denna möjlighet. Det finns många skäl till att också denna grupp av kvinnor bör ha råd att utnyttja föräldraförsäkringen utan att familjen drabbas av stora inkomstförluster. Tyvärr instämmer inte utskottet i förslaget. Vi från centern anser frågan så viktig att vi vill ge regeringen i uppdrag att lägga fram förslag. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 20. En strävan att underlätta alla regelsystem har det ofta talats och beslutats om i riksdagen. Ändå är regeringen snabbt framme med förslag som krånglar till det både för myndigheter och för enskilda människor. Om en arbetstagare inte är överens med arbetsgivaren, föreslår regeringen att detta skall delges inte bara arbetstagaren utan även den fackliga organisation som arbetstagaren tillhör. Detta är ett tveksamt sätt att hantera denna fråga på. Vi säger nej till regeringens förslag och yrkar bifall till reservation nr 21. För att få mera tid med sina barn medger vissa arbetsgivare småbarnsföräldrar rätt till tjänstledighet fram till dess att barnet fyller tre år. För de föräldrar som så önskar är det möjligt att utnyttja denna rätt till ledighet. I dessa fall ges föräldrarna en större valfrihet, en valfrihet som gynnar hela familjen. Tyvärr är inte denna rätt självklar. Vi i centern anser att det skulle vara en viktig reform om alla småbarnsföräldrar hade denna rättighet. Samtidigt borde den förkortade arbetstid som man har rätt till förlängas till dess att barnet fyller tolv år. I dag utnyttjas den möjligheten av alla som har barn upp till sju års ålder. De reformer som vi nu föreslår efterfrågas ofta av föräldrar som dels har svårt att få bra barnomsorg, dels önskar få mera tid med barnen. Med detta yrkar jag bifall till vår reservation nr 22.

Herr talman! Förslaget om en utbyggd föräldraförsäkring skulle, om det förverkligades, vara en nödvändig och efterlängtad reform. Vi i vpk ser en utbyggd föräldraförsäkring som en viktig grund för en bra familjepolitik. Detta och andra förslag som vpk har lagt fram om lagstadgad barnomsorg och sex timmars arbetsdag skulle medverka till att män och kvinnor i praktiken får tid både för förvärvsarbete och för att vara tillsammans med sina barn. Vi är alltså helt överens när det gäller förslaget till en utbyggd föräldraförsäkring. Det är bara på en punkt som vi har en annan uppfattning än regeringen. Det gäller pappornas möjligheter att utnyttja föräldraförsäkringen. Om vi inte reserverar en viss tid för papporna, kan den utbyggda föräldraförsäkringen få precis samma effekt som det borgerliga vårdnadsbidraget. Vi anklagar ju de borgerliga för att medverka till att det återigen blir kvinnorna som kommer att stanna hemma den största delen av ledigheten — ja, i de flesta fall hela tiden. Vi kan inte instämma i det som statsrådet säger i propositionen, nämligen att papporna nu använder sig av föräldraförsäkring en relativt stor omfattning. Det tycker vi alltså inte alls. Vi tycker i stället att papporna utnyttjar föräldraförsäkringen i alldeles för liten utsträckning. Vidare är det inte riktigt, som det står i propositionen, att 29 9 av fäderna utnyttjade föräldraförsäkringen 1987. Riksförsäkringsverket har bara statistik fram till 1985. Det året tog 30 90 av fäderna ut i genomsnitt en och en halv månad under barnets första två år. Under det första året är det fortfarande fyra av fem pappor som låter bli att ta ut den ledighet som föräldraförsäkringen ger rätt till, och det är inte acceptabelt. Alla undersökningar visar att det är det första året som är så oerhört viktigt för den nya familjen. Det är under det första året efter det att ett barn har fötts som man grundlägger arbetsfördelningen i hemmet. Om det då är kvinnan som är hemma, blir det på något sätt naturligt att hon tar huvudansvaret för hem och barn. Därför måste vi på alla sätt uppmana papporna att vara hemma under det första året. Jag kan inte se annat än att man måste reservera en viss tid för pappornas räkning. Den främsta orsaken till att män inte utnyttjar föräldraförsäkringen är att män och kvinnor inte har samma ställning på arbetsmarknaden, i samhället eller i hemmet. Givetvis arbetar vi alla på att åstadkomma samhällsförändringar som innebär att män och kvinnor får samma ställning. Men det kommer att dröja åtskilliga år innan vi når dit. För den skull kan vi dock inte bara sitta och vänta och hänvisa till förändringar som kommer kanske först långt in på 2000-talet. Vi måste således göra någonting nu för att papporna skall få möjlighet att vara hemma hos sina barn. Om man studerar mäns attityd till föräldraförsäkringen och vården av barn —-sådana undersökningar har gjorts — ser man att flertalet män i princip tycker att män och kvinnor skall dela på vårdnaden av de små barnen och på föräldraledigheten. De flesta män i vårt land säger att det är riktigt att göra så. Men männen säger också: I vårt fall är det mycket bättre att det är kvinnan som är hemma. Detta motiverar männen med tusen olika saker. Så är det faktiskt. Om man studerar de förändringar som har skett när det gäller männens uttag av ledighet i enlighet med föräldraförsäkringen under de år som denna har funnits, kan man se att männen påverkas positivt när det gäller att ta ut ledighet av de ekonomiska förbättringar i föräldraförsäkringen som har åstadkommits för män. Dessa förbättringar är alltså någonting positivt och de stimulerar männen att utnyttja föräldraförsäkringen. Däremot synes inte en förlängning av föräldraledigheten påverka männen på samma sätt. Att döma av de undersökningar som riksförsäkringsverket har gjort på detta område kan man generellt säga att ju längre den föräldraledighet är som tas ut vid ett barns födelse är, desto mindre är andelen män som är föräldralediga. Största andelen föräldralediga pappor finner man i familjer som tar en kortare föräldraledighet direkt efter ett barns födelse. Om vi studerar utbyggnaden av föräldraförsäkringen — alltså att föräldrapenning kan utges i upp till 18 månader — och ser till förhållandena på barnomsorgsområdet, kan vi nog utgå från att många småbarnsföräldrar, i enlighet med föräldraförsäkringen, väljer att vara hemma under ganska lång tid i anslutning till ett barns födelse. Om det som hittills har gällt under alla år gäller även i fortsättningen, kommer papporna inte att öka sitt uttag av ledighet enligt föräldraförsäkring en. I stället kommer det även i fortsättningen att vara fyra pappor av fem som låter bli att vara lediga. Det har alltså inte skett några stora förändringar när det gäller andelen pappor som under 1980-talet är föräldralediga under de första åren efter ett barns födelse. Riksförsäkringsverket har, som sagt, bara statistik fram till 1985. Men trots det kan man inte se någonting som talar för att det har skett några avgörande förändringar sedan dess. Vi anser således att det bör ske en kvotering när det gäller föräldraförsäkringen. Om vi inte gör det utan i stället väljer att bygga ut föräldraförsäkringen, blir det nästan ogörligt att komma tillbaka om några år och säga: Ja, vi misslyckades. Det hjälpte inte med alla informationsinsatser. Papporna väljer fortfarande att inte utnyttja föräldraförsäkringen. Nu får vi kvotera. Det hela blir då så oerhört mycket svårare. Kvinnorna kommer att uppleva situationen så, att man tar tid från deras ledighet och ger denna till männen. Men om vi kvoterar nu när vi bygger ut, får både män och kvinnor en längre tid med sina barn. Därför anser vi att det är nödvändigt. Även antalet kontaktdagar skall utökas enligt propositionen. Det är inte fråga om någon stor ökning, utan man skall utsträcka rätten att ta ut kontaktdagarna under hela det kalenderår som barnet fyller tolv år. De regler som har gällt tidigare har fått mycket knepiga konsekvenser för en del föräldrar. Det är givetvis bra att man gör denna utvidgning. Vi har emellertid mycket svårt att förstå varför man har en tidsgräns på mellan fyra och tolv år för kontaktdagarna. Många barn är ju inskrivna i barnomsorgen redan från 1-1,5 års ålder. När man skolar in barnen på dagis och redan har tagit ut hela föräldraledigheten, behöver man ju också någon form av ledighet för att kunna vara med barnet vid inskolningen. Vi tycker också att när barnen går på högstadiet behövs dessa kontaktdagar för att föräldrarna skall kunna komma och hålla kontakt med skolan. Många gånger är det kanske nästan viktigare att föräldrarna har den möjligheten till kontakt på högstadiet. Det är ofta där som problemen börjar. Det blir t.ex. problem med kontakterna mellan familjen och skolan. Vi föreslår att regeringen skall göra upp en plan för hur man skall kunna bygga ut kontaktdagarna. Vi kräver inte pengar omedelbart i denna omgång. När man lägger nästa etapp på föräldraförsäkringens utbyggnad eller kanske t.o.m. den tredje — vi kan vänta så länge — vill vi ha en plan för hur kontaktdagarna skall byggas ut. Vi tycker att kontaktdagar är bra, men de är otillräckliga. De behöver utökas. Vi har även väckt motioner om föräldrar till handikappade barn och deras möjlighet att deltaga i barnens rehabilitering. När barnen går hos sjukgymnast, logoped eller på något annat rehabiliteringsställe kan det vara bra om båda föräldrarna får vara med samtidigt. Det är alltså inte möjligt i dag. Bara den ena föräldern kan få tillfällig föräldrapenning vid dessa besök. Det är emellertid av stort värde om båda föräldarna samtidigt kan få samma undervisning och insyn i barnens rehabilitering, behandling och behov. Om båda föräldrarna har varit med samtidigt kan de sedan när de kommer hem mycket lättare utföra behandlingen efter instruktionerna. De kan då kontrollera med varandra att de har uppfattat saker och ting rätt och att det stämmer. De kan också, vilket är oerhört viktigt, stödja varandra i den svåra och tunga situation som det innebär att ha ett handikappat barn, som man kanske dagligen måste hjälpa och utföra vissa behandlingar på. Jag yrkar således bifall till reservationerna 3, 12 och 17 i detta betänkande. Jag skulle också gärna vilja kommentera folkpartiets reservation nr 10. Reservationen tar upp rätten för föräldrar med handikappade barn att med tillfällig föräldrapenning besöka rehabiliteringsinstitutioner och liknande, precis på samma sätt som föräldrar med friska barn får göra i samhällets förebyggande barnhälsovård, som det heter i lagtexten. Detta är ett gammalt krav som vi från vpk har haft i många år. I detta betänkande anser vi emellertid att vårt krav är tillgodosett. Vi har därför inte reserverat oss.

Jag kan inte förstå annat än att reservation nr 10 är ett missförstånd från folkpartiets sida. Det är anledningen till att vi inte har stött den reservationen.

Herr talman! Det är faktiskt en stor reform som är på gång när det gäller barnfamiljerna. Under den tid som miljöpartiet de gröna har funnits har vi planerat för en utbyggd föräldraförsäkring. Från början hade vi t.o.m. planer på tre år, men vi har nu sänkt det till två år. Vi tycker emellertid att det är en reform som egentligen borde ha tagits upp tidigare på dagen, eftersom det är en av de större reformerna inom det sociala området på många år. Varför har vi då valt två år? Jo, det är en utvecklingsperiod för barnen. Barnen skall kunna få vara hemma om föräldern väljer att ta ut försäkringen under så lång tid. Varje enskild förälder väljer naturligtvis ändå på sitt sätt. Vi vill bygga ut föräldraförsäkringen så att den skall omfatta 24 månader, med ersättning som motsvarar förälderns sjukpenning. Det skall ske i etapper, precis som socialförsäkringsutskottet lägger fram förslag om. Den första etappen som genomförs från den 1 juli i år innebär att försäkringen skall byggas ut med fem månaders ersättning på sjukpenningnivå och sju månader på garantinivån, dvs. totalt fjorton månader på sjukpenningnivå och tio månader på garantinivå. Under den andra och tredje etappen, 1 juli 1990 resp. 1991, byts vardera fem månader på garantinivå ut mot fem månader på sjukpenningnivå. Ersättning skall kunna tas ut i form av hel, halv eller fjärdedels föräldrapenning under en längre tid. Det kan tyckas att det blir dyrt med en utbyggnad av föräldraförsäkringen till 24 månader. De dynamiska effekterna är emellertid svåra att beräkna. Det är därför mycket möjligt att det inte alls kostar de summor som man har beräknat för själva utbyggnaden, eftersom daghemsplatsernas utbyggnad är en dryg kostnad i statens budget. Vi vill också att man skall kunna vara dagbarnvårdare åt eget barn. Man skall kunna ha fyra barn, t.ex. två egna och två övriga, och få full lön. Vårdar man enbart sina två egna barn skall man få 50 26 av dagbarnvårdarlönen. Man skall således ha de förmåner som det innebär att ha en anställning — semesterersättning, ATP-poäng, sjukpenninggrundande inkomst och alla de andra förmåner som finns. Detta är ett arbete, och det är också en arbetslivserfarenhet. Det anser vi vara ett rättvisetänkande när det gäller att vårda barn. Kvinnor har under många decennier och århundraden varit hemma och vårdat barn. Det inverkar menligt på pensionerna. Det här skulle då vara en möjlighet för dessa kvinnor att kunna få ATP-poäng. Det är ofta kvinnor som är hemma. Det kommer naturligtvis också att bli män. Detta kan emellertid medföra en förbättring av deras pensioner. Liksom Margö Ingvardsson vill vi kvotera för männen. Det tycker vi är viktigt, eftersom det inte verkar hända så mycket på detta område. Männen är visserligen hemma och vårdar tillfälligt sjuka barn. De tar emellertid sällan ut något på föräldraförsäkringen. Vi vill ha en kvotering som skall utnyttjas av alla pappor. Annars skall man inte få de här extra månaderna, såvida det inte är fråga om en ensamförälder. fr.o.m. den 1 juli 1989 skall minst två månader av den del av försäkringen som ersätts på sjukpenningnivå tas ut av vardera föräldern. fr.o.m. 1 juli 1990 skall det vara minst fyra månader och fr.o.m. 1 juli 1991 minst sex månader. Miljöpartiet har också velat införa kvotering i andra sammanhang. Det beror på att vi är litet otåliga. Vi vill att det skall hända något på dessa områden. Vi tror inte att man annars får de effekter man önskar. Männen har ofta de högsta inkomsterna, och kvinnorna har de lägsta. Familjerna väljer då ofta att kvinnan skall vara hemma.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 Diskrimineringen av männen skall inte fortsätta längre, utan de skall också ha möjlighet att delta — litet grand skall de nästan tvingas in i detta. Det är ju en förlust för den förälder som inte får vårda det lilla barnet. I reservation 7 vill vi i miljöpartiet att garantinivån inom föräldraförsäkringen skall höjas, därför att den länge har varit så låg. Vi har inte nämnt någon summa. För vård av vuxet, handikappat barn är det viktigt att föräldrarna får hjälp. Ett handikappat barn är ibland som ett spädbarn långt upp i åren, och när situationen förändras, när barnet blir sjukt, skall en förälder få vara hemma och vårda barnet. Tillsynsbehovet upphör inte på samma sätt som hos vanliga barn. Därför yrkar jag bifall till reservation 11. Det har hänt många gånger, speciellt under influensaepidemin i år, att daghem har fått stängas. Också många privata dagmammor och kommunala dagbarnvårdare har stängt sina institutioner. Då har föräldrarna inte fått någon ersättning för förlorad arbetsinkomst. Jag vill därför också yrka bifall till reservation 15, som gäller mom. 12, där det föreslås att förälder skall kunna få ersättning när daghemmet är stängt. Miljöpartiet vill stödja reservation 23 om arbetstid mellan heltid och tre fjärdedelstid, därför att det är viktigt att man också kan vara sjukskriven på det sättet. Sedan kommer detta med kvotering, förlängd föräldraförsäkring och sex timmars arbetsdag att medföra en stor förändring i familjepolitiken. Jag yrkar bifall till de reservationer som jag har nämnt.

Herr talman! Jag tycker också att det är synd att vi skall diskutera den största familjepolitiska reformen på 1980-talet vid denna sena timma. Det är mycket värdefullt att vi kan ta upp principerna i den reformen, som kommer att betyda så oerhört mycket för så många människor i vårt land. Det är litet vulgärt att säga att denna reform är uttryck för en socialistisk grundsyn och ställa denna mot en konservativ. Jag är helt övertygad om att både kvinnor och män, oberoende av vilket parti de lägger sina röster på, hälsar denna reform som en utomordentligt bra familjepolitisk reform som kommer att gynna hela familjerna. Jag skall inte ägna mig åt alla de reservationer som är fogade till utskottets betänkande, inte på något sätt därför att jag undervärderar dem, utan enbart därför att vi vid andra tillfällen har tagit ställning till likalydande reservationer. Bakom många av dem står ett parti, och bakom en del står tre partier, men för utskottets betänkande i sin helhet står dock majoriteten. Jag skall bara ta upp två saker, och det är för det första en sak som är i grunden fel. Det är när det sägs att föräldrarna till en handikappad person för vilken det utgår vårdbidrag inte kan få föräldrapenning för vård och tillsynsbehov om det inträffar dels en försämring av det handikapp för vilket vårdbidraget utgår, dels en akut sjukdom. Sådan ersättning utgår, och det står i riksförsäkringsverkets allmänna regler. Detta var bara ett litet tillrättaläggande. Jag vill för det andra ta upp en sak som utskottet har behandlat i sitt betänkande och som Marg6é Ingvardsson och Ragnhild Pohanka talade om, nämligen rätten till kvotering. Utskottet har konstaterat att pappornas intresse av att utnyttja föräldraförsäkringen successivt ökat men att vi inte är nöjda. Därför har föredragande statsrådet föreslagit att 2,5 milj.kr. ur anslaget till försäkringen får disponeras för informationsinsatser i samband med genomförandet av de nya reglerna inom föräldraförsäkringen. Vi menar nämligen att det, i stället för att kvotering införs, i första hand bör göras ytterligare informationsansträngningar för att få till stånd de attitydförändringar som behövs för att öka pappornas insatser i vården av sina barn. Därför yrkar jag avslag på reservationerna i denna fråga.

Det är viktigt att vi här i kammaren tar upp vad denna reform egentligen innehåller. Jag är övertygad om att många kommer att vara intresserade av att i riksdagens protokoll ta del av vilken rätt de har och läsa om de tre etapper som försäkringen kommer att byggas ut i. I propositionen framhålls att den ökade förvärvsfrekvensen bland kvinnorna och det påvisade intresset hos föräldrar att förena förvärvsarbete med vård och ansvar för barn bör leda till att samhället underlättar för föräldrarna att förena föräldraskapet med en insats på arbetsmarknaden. En utökad och därmed förbättrad föräldraförsäkring är det bästa sättet att förverkliga föräldrarnas ambitioner i det här avseendet. Det är också mycket viktigt att båda föräldrarna får möjlighet att ta ansvar för barnets vård och utveckling. Föräldrarna måste därför ges ekonomiska möjligheter att ta detta ansvar. Ersättning från föräldraförsäkringen på förälderns sjukpenningnivå ger sådana möjligheter. Med en föräldraförsäkring som täcker inkomstbortfallet under ett och ett halvt år och en rätt till barnomsorgsplats från det barnet är ett och ett halvt år ökas den ekonomiska och sociala tryggheten påtagligt för barnfamiljerna. Mot denna bakgrund föreslås att föräldraförsäkringen byggs ut till att omfatta föräldrapenning under 18 månader med en ersättning som motsvarar förälderns sjukpenning. Utbyggnaden bör ske i etapper och vara helt genomförd den 1 juni 1991. I den första etappen, som föreslås bli genomförd den 1 juli 1989, byggs försäkringen ut med tre månaders ersättning på sjukpenningnivå. I den andra etappen, som föreslås bli genomförd den 1 juli 1990, byts de 90 dagarna med ersättning på garantinivå ut mot en ersättning under samma tid på sjukpenningnivå. I den sista etappen förlängs försäkringen den 1 juli 1991 med ytterligare tre månaders ersättning på sjukpenningnivå. De särskilda ersättningsdagarna vid flerbarnsbörd skall dock vara oförändrade till antal och belopp. I propositionen föreslås också övergångsregler. De i etapp ett tillkommande 90 föräldrapenningdagarna med ersättning på sjukpenningnivån föreslås gälla barn födda under oktober 1988 eller senare. För barn födda i september 1988 utökas antalet dagar med 60, och för barn födda i augusti 1988 utökas antalet dagar med 30. Övergångsregler vid utbyggnaden av etapp två och tre bör utformas på motsvarande sätt. När de 90 dagarna med föräldrapenning på garantinivå under den andra etappen övergår till dagar med föräldrapenning på sjukpenningnivå får därför föräldrar med barn födda under oktober 1989 eller senare samtliga kvarstående garantidagar utbytta mot dagar på sjukpenningnivå. För barn födda i september 1989 får högst 60 dagar bytas ut och för barn födda i augusti 1989 får utbytet avse högst 30 dagar. Den ytterligare utökningen av föräldraförsäkringen med 90 dagars ersättning på sjukpenningnivå, som skall ske i den tredje etappen, gäller barn födda under oktober 1990 eller senare. För barn födda i september 1990 utökas antalet med 60 dagar och för barn födda i augusti 1990 utökas antalet dagar med 30. Det i propositionen framlagda förslaget omfattar endast den första etappen av utbyggnaden. För den fortsatta utbyggnaden begärs riksdagens godkännande av de riktlinjer som förordas i propositionen. Utbyggnaden av etapp ett kommer enligt propositionen att kosta 2 300 milj.kr., etapp två 1 950 milj.kr. och etapp tre 2 480 milj.kr. I propositionen föreslås vidare att föräldrapenningen får tas ut längst till dess barnet har fyllt åtta år, eller den senare tidpunkt då barnet har avslutat första skolåret. Detta skall gälla för alla föräldrar som vid ikraftträdandet den 1 juli 1989 har dagar med föräldrapenning kvar för barn födda den 1 juli 1985 eller senare, dvs. barn som inte har uppnått nuvarande åldersgräns om fyra år när den nya regeln träder i kraft. Enligt utskottets mening är det angeläget att stödet till småbarnsföräldrarna förstärks. Stödet skall göra det möjligt för föräldrarna att själva vårda barnet under den första tiden och därefter kombinera förvärvsarbete med vård av barnet. Av betydelse härför är såväl storleken på det ekonomiska stödet som utbyggnaden av samhällets barnomsorg. Utskottet anser att det ekonomiska stödet i första hand bör vara konstruerat så att det kan täcka föräldrarnas inkomstbortfall medan barnet är litet. Därigenom får även den förälder som har högst inkomst möjlighet att ta ansvar för vården av barnet. Utskottet välkomnar därför regeringens förslag att föräldraförsäkringen skall byggas ut till 18 månader. Av kostnadsskäl bör dock utbyggnaden ske i de redovisade etapperna, och utskottet anser att förslaget i denna del är väl avvägt. Detsamma gäller de föreslagna övergångsreglerna. Utskottet anser det således inte möjligt att för närvarande bygga ut försäkringen snabbare eller längre än vad som föreslås i propositionen. Utskottet vill samtidigt understryka vikten av att planerna för utbyggnaden av samhällets barnomsorg fullföljs. Såsom anförts i propositionen innebär planerna för utbyggnaden av barnomsorgen att kommunerna inte skall minska omfattningen av den barnomsorg som gäller barn under ett och ett halvt år. Enligt utskottets mening måste detta gälla även vid en utbyggnad av föräldraförsäkringen i enlighet med föreliggande förslag. Utskottet tillstyrker således lagförslaget i denna del, ävensom riktlinjerna för den fortsatta utbyggnaden. Jag skulle, herr talman, bara vilja ta upp ytterligare en sak. Här har så många gånger från denna talarstol talats om att föräldrar som har höga inkomster premieras i relation till föräldrar med låga inkomster. Man framhåller att föräldraförsäkringen skulle utgöra en ersättning för utfört vårdarbete och pekar på sådana orättvisor som att en del får 500 kr. och andra kan få 60 kr. om dagen. Men vad det handlar om är, att om vi menar allvar med att det är viktigt att alla föräldrar ges möjlighet att stanna hemma, så får det inte stupa på inkomsterna. Det vi vill bereda alla föräldrar möjlighet till är att kunna få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det handlar inte om betalning för utfört arbete. Jag brukar, när jag från talarstolen går tilbaka något till vad som hänt tidgare i riksdagen, anklagas för att jag blir så historisk. Men jag tror att det är bättre att känna litet av historien än att blianklagad för att vara historielös. Jag erinrar mig när jag, inte i denna talarstol, utan i en talarstol i ett annat riksdagshus, uttalade min glädje när regeringen Ullsten, med en socialminister som hette Gabriel Romanus, tog det djärva greppet att höja upp den tredje månaden av den särskilda föräldrapenningen till att utgöra ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen. Det var ett djärvt grepp, eftersom han tidigare hade ingått i en trepartiregering där man diskuterade ett vårdnadsbidrag som skulle utlösas enligt trestegsraketprincipen. I den debatten, som jag nu har roat mig med att läsa, framkom det att detta var första steget, men den ekonomiska verkligheten innebar att man då inte kunde gå längre. Året var 1979. I folkpartiets partiprogram fanns inskrivet att man skulle gå vidare och att man var beredd när resurserna så tillät, att gå vidare till tolv månader. Det kändes bra, det kändes riktigt. Nu har det varit ett mellanspel på ganska många år, då man också har talat om vårdnadsbidrag. Det har även folkpartiets talesman gjort, och det finns en gemensam borgerlig reservation på det området.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

Herr talman! Jag blev något förvånad över fru ordförandens i socialförsäkringsutskottet ordval. Jag hade uttryckt mig vulgärt, för jag försökte visa att det finns en betydande skillnad mellan en socialistisk livssyn och en borgerlig livssyn, även vad gäller familjepolitiken. Jag trodde aldrig att ordet socialism var vulgärt. Jag trodde att det var ett positivt laddat ord för socialdemokrater. Men har jag tagit fel, ber jag så mycket om ursäkt. Jag tycker ändå att vi skall se på den här skillnaden. Det är helt enkelt fråga om styrning. Jag anser att det är föräldrarna som skall ges största möjliga valfrihet i något som jag tror är bland det viktigaste i våra liv, att uppfostra den kommande generationen. Men vi är alla olika. Jag tror att vi måste visa mycket stor tolerans och därför hjälpa familjerna i det moderna samhället så att de kan utforma sin uppfostran av sina barn med så stor valfrihet som möjligt. Därför har jag, faktiskt efter mycket tänkande, kommit fram till att vårdbidrag är bättre parat med de skatteförändringar som vi föreslår från moderat håll. Med det förslaget skulle vi verkligen genomföra den av Knut Wixell en gång stadfästa skatteförmågeprincipen. Jag tycker att det är viktigt att se skillnader. Sedan kan vi ha olika värderingar, för vi är olika. Eftersom vi talar om barn, skall jag be att få hänvisa till en barnbok. Jag är mycket förtjust i Mumintrollen. Där skildras många olika personligheter. De är olika. Vi har den litet småslarviga Muminfamiljen, som nog är som vi moderater. De vill välja själva och leva efter sitt eget huvud. Vi har hemuler som vill ha rak rättning på svansen och vill att allting skall se ganska ordentligt och planerat ut. Jag tycker att man skall tolerera dessa olikheter, men när vi utformar förslag här i riksdagen skall vi göra det på ett sådant sätt att männskorna själva kan få välja.
Herr talman! Det är förvisso en stor reform som vi skall fatta beslut om i kväll, och för den skull tycker jag att det är fel att, som fru Håvik här gör, helt nonchalera de krav som finns i våra reservationer. Jag återkommer till det. Det handlar i dag om fördelningen av mycket pengar, i förlängningen 6,6 miljarder kronor, och med det sätt på vilket regeringen brukar räkna vet vi inte vad sluträkningen kan bli. Den kan bli på betydligt större belopp än 6,6 miljarder, som nämns i propositionen. Det handlar alltså om oerhört stora summor pengar, samtidigt som man säger nej till många viktiga inslag, som skulle ge förbättringar och stöd också till många barnfamiljer. Vi i centern anser att det är fel att inte ge de gravida lanbrukarkvinnorna möjlighet att få en lugn graviditet och möjlighet till avbytare. Vi tycker att det är fel att inte ge stöd när daghemmen stängs på grund av bl.a. dålig kommunal planering. Vi tycker att det är fel att inte ge kontaktdagar till alla barnomsorgsformer. Varför denna njugghet på den ena sidan, när man på den andra sidan strör pengar vitt och brett omkring sig? Vi tycker också att det är orättvist när vissa får 60 kr. och andra närmare 500 kr. för det arbete som de utför vid vård av egna barn. Vi ser vård av egna barn som ett arbete man utför, och vi har lagt fram förslag efter vårt synsätt. Vi tycker att lika arbete skall värderas lika. På det sätt som vi fördelar pengar i vårt förslag till vårdnadsbidrag skulle alla barn upp till sjuårsåldern kunna få del av pengarna. Alla regioner skulle behandlas på samma vis, och man skulle på ett bättre sätt fördela pengarna och ge familjerna en större valfrihet. Det är ett förslag som vi vill arbeta för även i fortsättningen. Vi har olika syn på hur grundtryggheten ser ut och på hur fördelningen av stora summor pengar skall ske. Om vi skall gå tillbaka till det som ansågs oviktigt, det som handlar om föräldrapenningen när man har vårdnadsbidrag, vill jag säga att det står i texten att man inte ger ut föräldrapenning i de fall då det är grundsjukdomen som ligger till grund för försämringen och det kan vara förenat med svårigheter att tolka vad som är orsak till att ett barn med vårdnadsbidrag plötsligt får en försämring. Vi tycker att det är en njugghet, särskilt i skenet av de miljarder som man i dag strör ut till barnfamiljerna. Vi tycker att man skulle kunna fördela de pengarna på ett mer rättvist sätt.
Herr talman! Doris Håvik hänvisade till utskottsskrivningen, där man avstyrker förslaget om kvotering. Denna utskottsskrivning lyder så här: ”Utskottet är därför inte berett att nu förorda en kvotering, eftersom en sådan skulle begränsa föräldrarnas möjligheter att själva fördela föräldraledigheten på det i deras situation mest ändamålsenliga sättet.” Hur skall man tolka detta? Ja, det går inte att tolka på annat sätt än att en kvotering försvårar för föräldrarna att fördela föräldraledigheten på ett bra sätt. I dag har vi inte någon kvotering, och då måste ju utskottet anse att i dag fördelar föräldrarna föräldraledigheten på ett ändamålsenligt sätt. Det går inte att tolka uttalandet på något annat sätt. Utskottet och Doris Håvik tycker alltså att det är ändamålsenligt att fyra av fem pappor låter bli att ta ut sin föräldraledighet. I stället säger utskottet och Doris Håvik — det sägs naturligtvis också i propositionen — att man skall satsa 2,5 miljoner på informationsinsatser för att förmå papporna att använda föräldraförsäkringen. I sex år har jag drivit den här frågan om kvotering av föräldraledigheten. I sex år har jag fått precis samma svar — man anvisar pengar till informationsinsatser. Men jag kan ju konstatera att på dessa sex år har det faktiskt inte hänt någonting i föräldrarnas uttag av föräldraledigheten. Det ser likadant ut nu som det gjorde för sex år sedan. Varför har ni inte lyckats med den här informationen? Tala om för mig vad ni har gjort för fel i era informationsinsatser! Tala också om vad det är för någonting ni har kommit på nu som skall-göra att denna information har verkan! Tyvärr måste jag säga att jag inte tror att detta kan informeras bort. Det här är någonting som ligger inbyggt i vårt samhällssystem och sammanhänger med kvinnans ställning i samhället och ställningen på arbetsmarknaden. Det är det som är orsaken till att föräldraledigheten delas upp på det här sättet. Männen har en annan ställning på arbetsmarknaden, och de anser att de har så viktiga arbeten att just de, trots att de anser att pappor skall vara hemma hos sina barn, inte kan vara hemma. Men det är en oerhörd tur att alla dessa kvinnor inte har några viktiga arbeten, utan att de kan vara hemma och föda barn och t.o.m. vara hemma ett helt år efteråt. Det är tur det!
Herr talman! Doris Håvik sade att utbyggnaden av föräldraförsäkringen ger möjlighet att förena föräldraskapet med förvärvsarbete. Det är just den möjligheten som vi menar att vårt förslag till vårdnadsbidrag ger föräldrarna. De får 15 000 kr. i handen att kunna disponera på det sätt som de själva väljer. Det ger dem verklig valfrihet. Vi vill också ge dem rätt till avdrag för styrkta barnomsorgskostnader. Som Doris Håvik sade gynnar socialdemokraternas dem som har höga inkomster — de får mer. De kan utnyttja föräldraförsäkringen ett och ett halvt år, men därefter får de inte någon ersättning. Vi tror inte heller, som Margö Ingvardsson sade, att dagens unga välutbildade kvinnor kommer att stanna hemma. De vill också ut på arbetsmarknaden. Även om det går långsamt med föräldraledighet för pappor, har vi trots allt sett att dagens pappor är mer intresserade av att ta del isina barns uppväxt. Vi har också sett att ungdomari dag i större utsträckning än tidigare faktiskt delar på hemarbetet. Sedan sades det om reservation 10 att föräldrar i dag har rätt att vara hemma. Denna reservation bygger faktiskt på information från föräldrar som har drabbats av att försäkringskassorna tolkar den här lagparagrafen på olika sätt. Vad vi har velat med vår motion är att man skall förtydliga lagen, så att alla försäkringskassor skall veta att föräldrar har denna rättighet. Doris Håvik sade vidare att folkpartiet i sin motion hade skrivit att man inte skulle riva upp föräldraförsäkringen. Vi har, som Doris Håvik också påpekade, tidigare varit med om att förbättra den föräldraförsäkring som vi har haft, och vi kommer givetvis att se till att vi får en så bra föräldraförsäkring som möjligt. Jag vill bara beklaga att Doris Håvik inte hade något att säga om de familjer som har det allra svårast i dag. Det är familjer med handikappade barn, och där har vi haft vissa yrkanden.
Herr talman! Jag tycker också att det är viktigt med kvotering. När jag fick mitt första barn fick jag fyra månaders ledighet. Det är 32 år sedan. Det var naturligtvis inte mycket att dela på. Och så finns det någonting som heter amning, och då tyckte jag att det var lämpligt att modern var hemma. Men när det är fråga om så lång tid som ett år, ett och ett halvt år och enligt vårt förslag två år, tycker jag att det är självklart att föräldraförsäkringen skall kvoteras. Under min livstid har det inte hänt mycket på jämställdhetens område — det har det faktiskt inte. När jag var ung var flickorna minst lika framåt som de är i dag. Det har inte hänt så mycket som man skulle önska, och därför kanske man måste skynda på detta. Det är en förmån för papporna att få vara hemma med sina barn. Det är någonting man skall erbjuda dem. Man skall säga: Ta nu ut det här! Du får inte presenten om du inte tar ut den! Det är så man måste se på den saken. Det är alltså fråga om en kvotering. Vi har föreslagit sex månader, men det spelar mindre roll. Man får alltså enligt vårt förslag arton månaders föräldraledighet, och sedan får pappan eller mamman, vilken av dem det nu är, en ytterligare present: Ytterligare sex månader — var så god! Vill ni inte ha det får ni inte den presenten. Vårdbidrag kan inte rädda den här situationen, tycker jag. Vårdbidrag kan inte åstadkomma en ny familjesituation. Vårt förslag gäller att man kan vårda eget barn. I Uppsala har man genomfört det litet grand bakvägen. Man erbjuder dagbarnvårdare att få anställning, och deras barn får förtur i kön och placeras efter närhetsprincipen. Om man har fyra barn får man full lön. I dag kan man vara tvungen att ha sina egna två eller tre barn plus fyra barn, och det är inte bra. Detta skulle innebära en möjlighet för barn som är infektionskänsliga eller på annat sätt känsliga att inte vistas i så stora barngrupper. Det är inte dyrare, så det är inte svårt att genomföra detta. Sex timmars arbetsdag ger också föräldrarna möjlighet att umgås mer med sina barn när de växer upp och när de blivit litet större.
Herr talman! Jag delar Ragnhild Pohankas uppfattning att det är en fördel för fäderna att kunna stanna hemma och vara med sina barn. Men jag tror att även männen är möjliga att påverka. Jag ger inte upp efter sex år, utan jag tror att informationsinsatser kan ge dem en ökad chans att inse detta. Sedan är jag på det klara med att tiden också arbetar för oss. Jag vill säga till Barbro Sandberg att jag inte talade om reservation nr 13. I den situation som där behandlas gäller att ersättning utgår för barn som har blivit försämrade — det må vara genom det handikapp för vilket det utgår vårdbidrag eller genom en akut sjukdom som gör att barnet behöver mer tillsyn. Det står i Allmänna råd, utgivna av riksförsäkringsverket. Skulle kassor tillämpa detta olika är det att beklaga, men vi brukar hänvisa till de allmänna råden, som de har att ta del av. På riksförsäkringsverket är man — det har jag erfarit vid mina kontakter — mycket förvånad över uppgiften att ersättning här inte skulle utgå; tillämpningsföreskrifterna är på den punkten helt klara. Men det är självklart att det kan hända att man måste styrka denna försämring med någon form av läkarintyg, som man får göra i andra sammanhang, så att det kan göras en prövning på det området. När det gäller lantbrukarhustrus möjligheter till ersättning till avbytare vill jag säga att försäkringen inte är uppbyggd enligt den principen. Övriga partier har ju också känt sig fträmmande för det kravet, avstyrkt yrkandet och ställt sig helt på den sida där utskottsmajoriteten återfinns.
Herr talman! Jag vill säga till Doris Håvik att jag svarade på Margö Ingvardssons kommentar till reservation 10. Det var på den punkten jag ville ha ett förtydligande. När det gäller reservation 13 vill jag säga att det faktiskt har hänt att föräldrar har blivit nekade. De har också varit i kontakt med riksförsäkrings verket. Jag hoppas nu att de allmänna råden — där är det litet luddigt uttryckt, men det står trots allt där — skall nå ut till försäkringskassorna, så att de verkligen rättar sig efter dem. Självfallet skall man styrka försämringen med läkarintyg. De här föräldrarna står ju i ständig kontakt med läkare, så det är alltså inga problem för deras del.

Herr talman! Det var intressant att Doris Håvik nu också kommenterade några av reservationerna till betänkandet; de är ju rätt många till antalet. Det är ganska typiskt att vi, när vi för fram krav, får höra att försäkringen inte är uppbyggd för just den typen av krav och för just den gruppen av människor. Den är uppbyggd för andra människor, i andra situationer. Det är kanske alldeles riktigt att detta kan vara fel forum att vända sig till för de gravida lantbrukarkvinnorna i föräldraförsäkringssammanhang. Men någonstans måste man ju börja när problem uppstår. Utskottet avstyrker helt förslaget att dessa kvinnor skall ha möjlighet att vända sig till försäkringssystemet för att få den här orättvisan ändrad. På grund av en tidningsartikel i dag vet jag att Avbytartjänst har gått in och finansierar den ledigheten för de gravida kvinnorna, men kravet kvarstår naturligtvis att man också från samhällets sida skall gå in och göra någonting för denna lilla grupp, som är mycket utsatt.
Herr talman! Jag måste, trots att timmen är sen, få återkomma till kvoteringen — den är så oerhört viktig. Det är verkligen sorgligt att utskottsmajoriteten försitter den gratischans som vi här har att ordentligt påverka jämställdheten mellan män och kvinnor i hemmen. Det är någonting av det svåraste att påverka, och här har vi en enorm möjlighet, eftersom allting pekar på att arbetsfördelningen i hemmet grundläggs under barnets första år. Om vi vid utbyggnaden av föräldraförsäkringen i första etappen reserverar en månad för pappan, är det inte något stort ingrepp i familjernas bestämmanderätt, men det skulle ha oerhört positiva effekter, främst för papporna men också för hela familjen. Därför är det så fruktansvärt olyckligt att man försitter den här chansen. När vi väl har byggt ut föräldraförsäkringen och inte infört kvotering, kan vi inte i efterhand reservera delar för pappan, eftersom det då kommer att uppfattas så att vi tar tid från kvinnan. Det är olyckligt att man försitter den här möjligheten och i stället hänvisar till informationsinsatser. Och ändå kan inte Doris Håvik ge ett enda exempel på vad det är man skall informera om. Det finns inte en pappa i vårt land som inte vet att han har rätt att ta ut föräldraledigheten. Det är väldigt få män som säger att kvinnor och män inte skall dela på vårdnaden av de små barnen. Det är en försumbar del av männen som anser det. Vad är det då man skall informera om?

Herr talman! Bollen går tydligen runt här mellan kvinnokämparna. När hushållspengarna fördelas här i kväll — det rör sig om miljarder — är det bara kvinnor som talar. Vi kanske skulle ha haft kvotering på talarlistan också! Det här är en angelägenhet för männen och inte bara för kvinnorna. Jag väntar på att en man skall yttra sig. Jag såg att det var en man framme hos talmannen, men jag hade tänkt säga det här innan jag såg honom. Jag tycker att man skall se längre fram än till det första året. Det är ju många pappor som mister sina barn på det viset att makarna skiljs åt och går olika vägar. Har pappan inte fått kontakt med sitt lilla barn är det då mycket svårt att ta upp den sedan. Det här blir naturligtvis först och främst en positiv sak för hela familjen, men det kan också betyda att skilsmässobarn får behålla båda sina föräldrar. Så viktigt anser jag att det här är. Det sker ju många skilsmässor. Det är oerhört viktigt för barnens framtida utveckling att de har kontakt med båda föräldrarna. Det här kan vara en möjlighet. Kanske skilsmässan av denna orsak inte ens behöver genomföras — men det är kanske att gå för långt. Men det viktiga är att barnen i händelse av skilsmässa behåller kontakten med båda föräldrarna. Har båda föräldrarna skött om barnen när de var små, blir föräldrarna starkare bundna till barnen — det är helt klart.
Herr talman! Jag vill peka på vad man kan förändra. Margé Ingvardsson verkar ha givit upp för länge sedan. Sker det inte nu, kommer det aldrig att kunna ske. Vad man skall göra nu är, enligt statsrådet, att i stället för att i första hand kvotera göra ytterligare ansträngningar för att informera för att få till stånd de attitydförändringar som behövs. Jag är medveten om att det tar tid att förändra attityder. Jag blir en aning förvånad när Margö Ingvardsson säger att hon är helt klar över att kvinnorna vill ha denna kvotering. Inför man inte den nu kommer kvinnorna senare att anse att man tar ifrån dem en förmån. Jag frågar mig egentligen hur det är med önskemålen från parterna om denna kvotering skall ske. Skulle parterna anse att man tog något från dem som de så gärna vill dela med sig av? Jag hoppas att denna attitydförändring kan komma till stånd. Där har vi inga delade meningar, men jag hoppas att det skall kunna ske utan en sträng kvotering. Den är inte alltid den lyckligaste vägen.

Herr talman! Det är riktigt att denna fråga inte är en kvinnofråga utan en familjefråga. I familjer finns som bekant både män och kvinnor. Det beslut som vi skall fatta i dag är en viktig milstolpe i vår samlade familjepolitik. Föräldrarna skall få praktiska — jag understryker praktiska — möjligheter att stanna hemma hos barnen när de är små. Tillräcklig ersättning skall betalas ut så att föräldrarna har ekonomiska möjligheter att utnyttja denna ledighet. Det är väsentligt i denna fråga. Vårdnadsbidragets svaghet är att man inte betalar tillräckligt så att föräldrarna har möjlighet att utnyttja ledigheten. Det är alltså ett historiskt viktigt beslut som riksdagen kommer att fatta inom några minuter — om vi nu hinner med det i kväll. Hade de borgerliga vunnit valet hade vi i stället fått ett otillräckligt vårdnadsbidrag. Nu blev det inte så, och det kan barnfamiljerna vara glada för. Vi är några socialdemokrater som i en motion har föreslagit att riksdagen vid nästa steg i föräldraförsäkringens utbyggnad, dvs. nästa etapp, skall höja garantinivån. Utskottets majoritet ställer sig bakom dessa krav. Kraven återkommer också i reservationer. Utskottet skriver att utskottet utgår från ”att en förnyad prövning av möjligheterna att höja garantinivån sker i samband med att lagförslag utarbetas för nästa utbyggnadsetapp av försäkringen”. Det är alltså viktigt att stryka under vad utskottet här har sagt som ett svar på vår motion. Nästa etapp skall enligt planerna omvandla garantibidraget för de tre månaderna till föräldrapenning på sjukpenningnivå. Vi tycker då att det är lämpligt att höja grundnivån, dvs. det belopp i försäkringen som alltid skall utgå oavsett inkomst. Nivån är, som vi vet, 60 kr. Det har sagts tidigare i debatten. Vi har inte i vår motion angett något belopp vid en höjning, men vi har resonerat om att ett lämpligt belopp borde vara 100 kr. per dag. Det finns faktiskt de föräldrar som inte har hunnit skaffa sig förvärvsinkomster, dvs. den förvärvsinkomst som grundlägger rätten till föräldrapenning enligt sjukförsäkringsmodellen. Det gäller framför allt unga föräldrar, och det gäller föräldrar i glesbygden där inte båda har arbete — kanske också i andra fall. Också dessa människor bör ha en rimlig ersättning, om inte föräldraförsäkringen skall anses vara orättvis. Vi motionärer ställer oss, som jag har sagt tidigare, givetvis bakom inkomstbortfallsprincipen. Det är det enda realistiska. Men vi vill å andra sidan också ge de kategorier som inte har något förvärvsarbete en rimlig ersättning att falla tillbaka på. Vi motionärer är alltså till freds med vad utskottsmajoriteten har skrivit som svar på vår motion. Det betyder att vi inte yrkar bifall till den reservation som Ragnhild Pohanka har fogat till utskottsbetänkandet. Det skulle, enligt vår mening, inte föra frågan närmare sin lösning. Utskottsmajoritetens skrivning väger i detta fall, och det känner vi alla till här i kammaren, tyngre än en enskild reservation. I utskottets skrivning talar man om en höjning vid nästa etapp, och det är för övrigt en bättre precisering än vad som framgår av reservationen. Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag i det här avseendet.

Herr talman! ”Om en kvinna är trött av ständiga barnsängar och till slut dör i en, så är det inget att göra åt. Låt henne dö. Hon är i världen för att föda barn.” Citatet är av Martin Luther. Dess bättre är detta citat över 400 år gammalt. Dess värre lever dessa tankar kvar, visserligen i det tysta och visserligen hos en minoritet. Men bara det faktum att 400 års utveckling inte klart och kraftfullt kunnat undanröja denna myt är betänkligt. Kvinnor och män har samma rätt till ett utvecklande liv. Kvinnor och män har samma rätt men också samma skyldighet till ett liv med ansvar för sina barn. Detta har varit ett centralt mål för det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Vi har drivit det aktivt sedan 1972. På vår kongress antog vi då programmet ”Familjen i framtiden, ett socialistiskt familjeprogram.” Där lade vi bl.a. fast målet ”att kunna förena föräldraskap och förvärvsarbete.” Egen försörjning är den avgörande grunden för jämställdhet. Men för att kunna möjliggöra den egna försörjningen för både kvinnor och män, för mammor och pappor, måste villkoren för barnfamiljer förbättras. Detta gäller naturligtvis också för barnens skull. Barnen har dels behov av jämställda föräldrar, dels behov av mer tid tillsammans med både mamma och pappa. För oss i det socialdemokratiska kvinnoförbundet spelar föräldraförsäkringen en mycket betydelsefull roll i en aktiv och utvecklande familjepolitik. Därför känns det särskilt bra i dag när vi ser att vårt opinionsarbete krönts med framgång. Varför föräldraförsäkring? — Den ger barn och föräldrar mer tid tillsammans. —- Den underlättar på grund av sin konstruktion för pappor att ta sin del av föräldraansvaret. Den möjliggör även för ensamstående, för övrigt en växande grupp i samhället, och lågavlönade att stanna hemma när det föds ett nytt barn. = Den är flexibel, den kan tas ut på en mängd olika sätt. —- Den bygger på redan befintliga rutiner och är därmed administrativt enkel. —- Den är omtyckt av människorna i det här landet. Till detta senare skulle jag vilja tillägga: En utbyggd föräldraförsäkring var, som bekant, ett av våra vallöften i fjolårets valrörelse. Jag kan försäkra att det var många kvinnor som ringde till våra partiexpeditioner runt om i landet och ville veta mera om detta. De frågade om hur och när vi skulle genomföra detta. Somliga bytte t.o.m. parti. De kom till oss, eftersom vi var klara och entydiga, och vi stod till skillnad från de borgerliga partierna för en jämställd politik. Med det beslut som vi nu är på väg att fatta, inleder vi genomförandet av detta vårt vallöfte. Jag vill också med några ord kommentera den tidigare debatten. Barbro Sandberg sade bl.a. så här: Det är långt kvar till dess kvinnor och män delar på hemarbetet. Javisst, det är så sant. Men vilken slutsats drar hon av det? Jo, hon och folkpartiet stödjer ett förslag till vårdnadsbidrag som vi vet nästan uteslutande vänder sig till kvinnor. Det är en ojämställd och ologisk konsekvens av ett riktigt konstaterande. Både Karin Israelsson och Barbro Sandberg hävdar att föräldraförsäkringen är orättvis, att den ger mest till dem som redan har. Jag tycker att ni här på något vis blandar äpplen och päron, när ni nu ömkar för dem som har låg eller ingen inkomst. Ni har rätt så till vida att kompensationen för lönebortfallet följer lönens storlek. Det ligger i själva konstruktionen. Lågavlönade, deltidsarbetande och arbetslösa får därför mindre ersättning än högavlönade och heltidsarbetande. Men detta är en annan frågeställning, och det leder mig till att fråga: När stod ni i frontlinjen för en minskad lönespridning? När kämpade ni för den solidariska lönepolitiken? När drev ni opinion för färre deltidsarbeten, eller för en utbyggd offentlig sektor — kvinnornas arbetsmarknad? Det är lönespridningen, deltidsarbetet och arbetslösheten som utgör grunden för er kritik. Svaret på frågorna är att ni aldrig har gjort detta. Nu försöker ni knipa billiga poäng, såsom jag ser det, på en situation som ni aldrig i grunden försökt, eller kanske inte ens velat, förändra. Men, herr talman, dess bättre är människor kloka. De går inte på era försåtliga förenklingar av verkligheten. De tänker litet längre än här och nu. De förstår vad som är bra för människor — kvinnor, män och barn — i ett modernt samhälle i utveckling. Det fick vi, herr talman, belägg för i 1988 års val.

Herr talman! Om de tre borgerliga partierna inte kommit med sina förslag till vårdnadsersättning och vårdnadsbidrag i valrörelen 1988 är jag helt övertygad om att detta förslag aldrig legat på riksdagens bord i dag. Ni såg detta som ett stort hot mot er politik när ni fann hur många barnfamiljer som skulle få en möjlighet att få en ekonomisk ersättning för vårdnaden av barn. Det var därför som ni drev på frågan. Under valrörelsen var era besked om vad den reform ni aviserade egentligen skulle gå ut på mycket oklara. Det är först senare som ni har givit dessa riktlinjer. Men vad är det för rättvisa i att fortsätta med ett orättvist system? Om vi nu ser att familjepolitiken kräver andra inslag än de som kan åstadkommas med föräldraförsäkringen, tycker jag att det är alldeles riktigt att man nu tar nya tag och ändrar på de principer som ger den här mycket sneda fördelningen av penningsummor dels mellan barnfamiljer, dels mellan regioner. Det är det som vi gjort i det icke-socialistiska förslaget till vårdnadsbidrag. Det är ett mycket märkligt sätt att resonera när Margareta Winberg påstår att förslaget är rättvist eftersom man följer en princip. Det är ingen rättvisa att en person erhåller 500 kr. och annan person 60 kr. Hurt kan man påstå något sådant när det är fråga om samma arbetsuppgifter som skall utföras? Vi har en annan ideologi bakom vårt förslag, och den gynnar samtliga barnfamiljer oavsett var i landet man bor, och oavsett vilka inkomster man har. Förslaget ger alla familjer samma möjligheter, och det styr inte pengarna till vissa höginkomstgrupper. Det handlar om väldigt mycket pengar när det gäller den fördelning som man i dag fattar beslut om. Det är åtskilliga miljarder kronor som skulle kunna användas på ett betydligt bättre sätt över hela Sverige till alla barnfamiljers bästa. Vi kvinnor i de icke-socialistiska partierna driver också kvinnosaksfrågor. Det är inte på något sätt bara socialdemokratiska kvinnor som gör det. Jag tycker att Margareta Winberg verkligen har missat debatten. Det är ett synnerligen orättvist betyg hon ger de andra kvinnoorganisationerna. Jag tillhör den största kvinnoorganisationen i det här landet, centerns kvinnoförbund. Jag hälsar Margareta Winberg välkommen att läsa vår historia och se allt det vi har gjort för att främja kvinnors situation. Det är ingenting som vi på något sätt skäms för, utan vi framhåller detta arbete som synnerligen viktigt. Det är inte så att socialdemokraterna är bäst. Det är bara för att de själva vill ”peppa upp sig” som de påstår detta. Historien visar faktiskt något annat.
Herr talman! Till det som Karin Israelsson sade kan man också tillägga att vårdnadsbidraget skall utgå efter det att föräldraförsäkringen löpt ut. Margareta Winberg sade att jag sagt att det var långt kvar till jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är så sant. Men hon påstod att folkpartiet inte har gjort någonting. Jag vill snarare vända på det hela och säga att folkpartiet är det parti som kanske mest gått i bräschen för att förbättra jämställdheten. Vi voterade t.ex. häromdagen i kammaren för bättre resurser till Jämo, men det sade socialdemokraterna nej till. Vi har också avgett en reservation om att förlänga pappaledigheten. Det säger socialdemokraterna också nej till. Vi vill även förbättra ledighetslagarna så, att man skall kunna få vara ledig den tid man själv anser att man vill vara ledig från sitt arbete.

Herr talman! Det här med kvinnosaksfrågor är intressant. Miljöpartiet har drivit kvinnosaksfrågor allt sedan vi startade partiet. Vi gjorde så att vi började med oss själva, och det är ett mycket bra försök. Dels driver vi förslaget om reform av barnomsorgen, dels är vi alltid — så nära som det går — hälften kvinnor i beslutande församlingar och i våra egna styrelser och nämnder. Vi har tyvärr ett sjukdomsfall i vår riksdagsgrupp, annars skulle vi levt upp till detta även här i dag. Varannan talare på listorna är en kvinna. Även om jag här inte har blivit angripen när det gäller kvinnosaksfrågor eller jämställdhetsfrågor, vill jag säga att vi driver dessa mycket hårt i vårt parti.

Herr talman! Jag vill först säga att jag aldrig har tagit ordet kvinnosaksfrågor i min mun. Jag talar om en jämställd familjepolitik. Jag tycker att detta uttryck är mer relevant än det andra ordet. Alla de borgerliga partierna talar här om valfrihet. Jag har ofta undrat hur er bild av familjen ser ut. Vilken valfrihet ger ert vårdnadsbidrag de ensamstående, en grupp som faktiskt blir allt större i Sverige i dag? Vad säger ni till dem? Ni vet väl att det finns familjer som består av en vuxen person och barn? Vilken valfrihet ger ert förslag till lågavlönade familjer som redan i dag lever på marginalen? Hur skall de kunna avstå från lönekompensation och leva på ert vårdnadsbidrag? Folkpartiet talar om att man har varit föregångare vad gäller jämställdheten. Ja, det var så under en tid. Men i dag är det inte så. Ert förslag till vårdnadsersättning leder inte mot jämställdhet utan från jämställdhet. Det leder till att barnens kontakter med papporna försvåras. Det leder till att kvinnorna faktiskt hålls tillbaka, att småbarnspapporna måste arbeta över ännu mer än vad de gör i dag, och det befrämjar en traditionell och delvis reaktionär kvinnosyn. Jag tycker att det är dags att inse att kvinnorna har kommit ut på arbetsmarknaden för att stanna och att det andra steget nu är att kvinnor skall erövra samma villkor i arbetslivet som männen. Det målet når man inte med ett vårdnadsbidrag och de förslag som ni förespråkar i dag, utan det gör man med en god personalpolitik, med en aktiv arbetsmarknadspolitik och en framåtsyftande familjepolitik. I dag tar vi ytterligare ett steg på väg mot det sistnämnda.

Herr talman! Margareta Winberg undrar om vi vet någonting om hur en familj ser ut. Jag vill påstå att det gör vi i allra högsta grad. Vi vet vilka problem familjerna har med det system som i dag gäller i fråga om familjepolitiken, föräldraförsäkringen osv. De har det synnerligen bekymmersamt. Om vårt förslag om vårdnadsbidrag genomfördes skulle deras situation förbättras. De skulle ha råd att förkorta sin arbetstid, vilket de i dag inte har. Margareta Winberg säger att vårt system inte gynnar lågavlönade. Men med bästa vilja i världen kan man väl inte påstå att föräldraförsäkringen plötsligt gör lågavlönade till högavlönade. Felet med det systemet är ju att man är kvar på den nivå där man är. Man har ingen chans till en förändring. Kvinnor har alltid arbetat. Det är bara det att socialdemokraterna inte förstår att vårdarbete också är ett arbete som bör ges en ersättning, men det har vi från de borgerliga partierna insett. Även för vårdarbete skall det ges en ekonomisk ersättning.
Herr talman! Margareta Winberg frågar som sagt om vi vet någonting om hur familjerna ser ut i dag. Självklart gör vi det. De flesta av oss har egna familjer. Jag kan inte förstå vad socialdemokraternas föräldraförsäkring egentligen ger familjer med barn upp till 7 år för valfrihet. Vårdnadsbidraget utgår, som jag sade tidigare, efter det att ersättningen från föräldraförsäkringen har upphört, och då ger det föräldrarna möjlighet att själva välja om de vill vara hemma, om de vill arbeta deltid, om de vill betala för barnomsorg.

Herr talman! Karin Israelsson börjar nu tala om att förkorta arbetstiden med hjälp av vårdnadsersättningen. Det var ju inte riktigt det debatten handlade om, utan den handlade om hur lågavlönade eller ensamstående skulle kunna vara helt lediga och försörja sig på vårdnadsersättningen. Det är den frågan som jag vill ha svar på: Hur går det till, om man är lågavlönad eller ensamstående, när man skall leva på 15 000 kr. per år? Karin Israelsson säger vidare att med vårt förslag är man kvar på den nivå där man är. Ja visst, det ligger i själva systemet. Med ert förslag sänker man sin nivå, och det är det vi kritiserar.

Herr talman! Jag vill säga några ord till förmån för den förlängda och kvoterade föräldraförsäkringen. Jag håller verkligen med Margö Ingvardsson, när hon uttrycker sin förundran över att männen ofta inte hinner ställa upp hemma när barnen är små och hennes glädje över att kvinnorna faktiskt hade tid. Min far var affärsman, och hade inte mamma haft tid hade jag faktiskt inte stått här. Det finns många myter och förevändningar att rensa upp bland, hos både män och kvinnor. En sådan här present som Ragnhild Pohanka talar om, som männen kan ta emot eller mista, dvs. en kvoterad betald ledighet från arbetet för att kunna utföra ett minst lika ansvarsfullt arbete hemma, skapar åtminstone bättre ekonomiska möjligheter. Därmed är en förevändning för att stanna på jobbet borta. Kvar är många andra hinder. Två viktiga hinder finns på arbetsplatsen: dels pappans egen inställning till vad som är viktigt här i livet, dels arbetsgivarens inställning. Vad värderar arbetsgivaren? Värderar hon eller han en mänskligt mogen medarbetare, som fyller också papparollen med fullt ansvar och innehåll och som får ovärderliga erfarenheter som säkert går att tillämpa när pappan kommer tillbaka till sitt arbete? Eller värderar man mera ensidiga karriärister? I ett samhälle där helheten och allsidig utveckling värderas är valet lätt både för pappan och för arbetsgivaren. Men vi är inte där ännu, herr talman. Ändå måste vi ha inriktningen klar och hålla oss i ständig rörelse åt rätt håll. Det gör vi i det här fallet genom att i kväll rösta för en förlängd och kvoterad föräldraförsäkring. Jag vädjar till de kvinnliga riksdagsledamöterna att ge männen den här lilla knuffen och till de manliga riksdagsledamöterna att ge sina medbröder den här chansen. Till sist, herr talman, för våra barns och barnbarns skull: Låt oss avveckla kärnkraften i Sverige omgående!